Jordbruksministern följer i stort sett växtförädlingsutredningens förslag om ett trestegsprogram, från grundforskning och tillämpad forskning över praktisk förädling till marknadsföring, som skall ge landets jordbrukare tillgång till allt bättre utsäde och därmed större kraft att frambringa bra livsmedel under så goda miljöbetingelser och med så god produktivitet som möjligt. Vid lantbruksuniversitet inrättas nu en helt ny professur i kulturväxternas genetik och förädling. Det betyder i pengar räknat ett tillskott på 2,7 milj.kr. tilllantbruksuniversitetets medel i dag. Därmed garanteras, hoppas vi, att den höga nivå på genetisk forskning som tidigare har utmärkt Sverige och Norden kommer att kunna fortsätta under de ändrade och ökade krav som utvecklingen ställer. Nästa led i arbetet på bättre växtförädling är den växtförädlingsnämnd som erhåller bidrag från både staten och jordbruksnäringen. Nämnden skall sedan dela ut pengarna till goda, målinriktade växtförädlingsprojekt, som annars inte skulle kunna komma till stånd. Det har förts en viss diskussion i utskottet om vilka projekt som skulle kunna komma i fråga, och man har enat sig om att samtliga svenska växtförädlingsorgan skall kunna få bidrag, om de är angelägna från producentoch konsumentsynpunkter eller från andra allmänt samhälleliga synpunkter. Bidragsverksamheten får inte utformas så, att vissa företag får oberättigade försteg framför konkurrenterna. I styrelsen för nämnden skall sitta representanter både för de bidragsgivande parterna och för konsumenterna. Denna växtförädlingsnämnd skall av de pengar den förfogar över — vilka under första året kommer att uppgå till ca 28 milj.kr. — även garantera en viss bidragsnivå gentemot ett nybildat bolag, Svalöf AB, som är en sammanslagning av de tidigare existerande Sveriges utsädesförening och Allmänna svenska utsädesaktiebolaget. Hittills har Utsädesföreningen bedrivit både praktisk växtförädling och forskning och fått statsbidrag härför, medan de frambragta sorterna har sålts genom Utsädesaktiebolaget, som ägs av Svenska lantmännens riksförbund. En sammanslagning kommer nu att ske, och båda ägarna tillför det nybildade bolaget sina tillgångar. Invändningen mot växtförädlingsnämnden torde bero på rädslan för att konkurrensen mellan Svalöf AB och andra växtförädlingsföretag skulle förhindras. Utskottet har här, liksom propositionen, förklarat att en verksamhet som erhåller statsbidrag givetvis inte får använda dessa till att skaffa sig obehöriga försteg framför konkurrenterna. Växtsorter som har fått sådant bidrag måste ställas till förfogande såsom reproduktionsutsäde på skäliga villkor och i en omfattning, som är påkallad med hänsyn till folkhushållet eller från allmän synpunkt över huvud taget.

Där är meningen att dessa två verksamheter effektivare än hittills skall kunna samverka och stödja varandra. Det bör bli ett bra och effektivt redskap för att få fram det material som landets jordbrukare behöver. Till slut skulle jag vilja säga något om växtförädlingsnämndens arbete. Utskottet har med ett särskilt ord på vägen givit sin välsignelse åt ett par motionskrav,som Hans Wachtmeister också nämnde och som han ställer sig bakom. Det är motionerna om linodling. Utskottet anser att denna odling mycket väl faller inom ramen för det som nämnden bör kunna stödja, och i likhet med Hans Wachtmeister vill jag gärna understryka detta. Det står också att växtförädlingsnämnden skall fortsätta med det nordiska samarbete som funnits och söka utöka det. Jag vill då bara nämna att detta redan harlett till att jordbruksministern har kallat till ett möte den 31 maj med nordiska växtförädlare för att utreda möjligheterna till utökat nordiskt samarbete på växtförädlingens område. Jag kan inte se att det finns någon anledning till de farhågor som Hans Wachtmeister framställde, och jag yrkar därför som sagt bifall till utskottets hemställan i alla delar.
Herr talman! Jag vill bara säga beträffande våra farhågor att de är skriftligt belagda redan i avtalet. Där sägs uttryckligen ifrån att den organisation som byggts upp inom Svalöf AB skall få sina intressen tillgodosedda — framför allt dessa — och därmed, menar vi, är våra farhågor befogade.
Herr talman! Vi får nu en växtförädlingsnämnd, som bättre än tidigare skall kunna styra statens och jordbrukarnas pengar till vetenskapligt kvalificerade projekt, även när dessa inte är direkt lönsamma, t.ex. för att ta fram sorter som passar för norra Sverige men som säljs i så små mängder att det inte kommersiellt skulle löna sig att ta fram dem. Riskerna för konkurrensbegränsande åtgärder har utskottet uppmärksammat och avvärjt genom sitt uttalande, och riskerna för att icke lönsamma sorter skulle falla bort i hanteringen är också avvärjda genom växtförädlingsnämndens instruktioner. Jag tror alltså att Hans Wachtmeisters farhågor är onödiga i det här fallet.
Herr talman! Jag måste be Kerstin Anér att läsa vad som står i avtalet under punkten 4.2: ”Vid Nämndens bedömning av ansökningar om bidrag skall, utöver vad som sägs i punkt 4.1, särskild hänsyn tas till den organisation som byggts upp inom Svalöf AB.” Det är detta som vi menar är så farligt.
Herr talman! Meningen är ju att växtförädlingsnämnden under några år i början, innan Svalöf AB har fullt kommit i gång, skall ge bidrag även till det företaget. Nämnden skall alltså inte glömma bort detta. Men det är inte meningen att det skall bli någonting som skall fortsätta i all evighet. Det framgår alldeles tydligt av vad utskottet säger att några icke lämpliga konkurrensbegränsningar får absolut inte förekomma.

Herr talman! Detta betänkande behandlar propositionen 153, som innehåller förslag om förbättrat studiestöd till 18-19-åringar i gymnasial utbildning. De förbättringar som föreslås i propositionen för denna grupp gymnasieelever är mycket angelägna. Många av 18-19-åringarna som går på gymnasium befinner sig i en ganska märklig och ibland besvärande situation. Å ena sidan är de .myndiga; de kan ha varit ute i förvärvslivet och haft egen inkomst och självständig ekonomi, de kan ha flyttat hemifrån och helt brutit den ekonomiska gemenskapen med föräldrarna. Å andra sidan betraktas de som tillhöriga föräldraekonomin när de söker studiehjälp för studier i gymnasieskola. Därmed kan de inte finansiera sina studier självständigt. Bedömningen av om de kan få bidrag och återbetalningspliktiga studiemedel sker i förhållande till både elevens och föräldrarnas ekonomi. Detta förhållande har kritiserats särskilt från elevhåll. Utbildningsminister Jan-Erik Wikström föreslår därför sådana förändringar som möjliggör att 18-19-åringar — som själva betraktar sig som ekonomiskt självständiga och som har flyttat hemifrån — kan få ansökan om studiestöd prövad enbart med hänsynstagande till egen eller egen plus makes ekonomi men inte föräldraekonomin. Avsikten är att de föreslagna reglerna skall vara provisoriska. De skall gälla tills den pågående studiestödsutredningen lagt fram förslag som riksdagen tagit ställning till. Innan jag mer ingående behandlar innehållet i propositionen och de motioner som väckts i detta sammanhang, vill jag erinra om att riksdagen redan tidigare i vår fattat beslut om förbättringar i studiestödet för gymnasieelever enligt utbildningsministerns förslag i budgetpropositionen. Förbättringarna rör både det inkomstprövade tillägget, det behovsprövade tillägget, inkomstprövningsgränsen för det senare tillägget, inackorderingstillägg och resetillägg. Huvuddragen i propositionen är följande —jag vill tillägga att avsikten är att förbättringarna skall gälla från den 1 juli i år: 1. 18-19-åringar som flyttat hemifrån och som brutit den ekonomiska gemenskapen med föräldrarna får gå över från studiehjälpssystemet till studiemedelssystemet, om de önskar det. De har alltså här en valmöjlighet, och det är inte fråga om något tvång. Går de över till studiemedelssystemet, kan de finansiera sina studier självständigt. Ansökan prövas då inte mot föräldrarnas ekonomi. 2. De återbetalningspliktiga studiemedel som kan utgå inom studiehjälpssystemet höjs för 18-19-åringarna från nuvarande maximalt 5 000 kr. till maximalt 10 000 kr. Därmed kan man motverka att många ungdomar lockas att gå över till studiemedelssystemet, som ger ett högre totalbelopp än studiehjälpen. Inom studiehjälpssystemet är dock bidragsdelen väsentligt högre, och det är viktigt att studerande med svag ekonomi verkligen drar nytta av dessa bidrag, så att de får så låg skuldsättning som möjligt. I budgetpropositionen förutsattes förslag till förbättringar för 18-19 åringarna som skulle innebära anslagshöjning. Merutgiften är beräknad till 82 milj.kr. i propositionen och detta belopp belastar studiemedelsfonden. Med anledning av propositionen har avlämnats två motioner, en socialdemokratisk partimotion, nr 2245, och en motion från två centerpartister, nr 2305. Jag går inte här in på innehållet i de båda motionerna. Socialdemokraterna och centerpartisterna i utskottet har så småningom enat sig om ett förslag som i huvudsak bygger på den socialdemokratiska motionen. Jag vill dock göra ett par kommentarer till motionerna. Gemensamt för de båda motionerna är att man plockar de bästa bitarna ur de två olika systemen för studiestöd. Man gör det emellertid på olika sätt. Motionerna har också det gemensamt att de inte innehåller några kostnadsberäkningar. Detta är minst sagt märkligt. Det är helt klart att inget av förslagen kan rymmas inom samma anslagsram som den som förutsatts i propositionen. I den socialdemokratiska motionen föreslås endast en omfördelning mellan anslagen Studiebidrag m.m. och Studiemedelsfonden. I båda motionerna framhålls det värdefulla i att alla ungdomar bereds ekonomiska möjligheter att genomgå gymnasieutbildning utan att i unga år ådraga sig omfattande skuldsättning i form av återbetalningspliktiga studiemedel. Detta synsätt överensstämmer helt med folkpartiets uppfattning. Utbildningsministern redovisar dessa grundläggande tankegångar i propositionen på s. 6 och 7. Det förslag som nu föreligger från utskottsmajoriteten — alltså socialdemokraterna och centerpartisterna i utskottet — bygger på den socialdemokratiska motionen, men i den har dock gjorts vissa förändringar. Enligt förslaget skall icke-hemmaboende 18-19-åringar kunna förfoga över ett totalbelopp motsvarande studiemedlen. Inom ramen för detta totalbelopp kan studiebidrag och tillägg enligt studiehjälpssystemet utgå. De inkomstoch behovsprövade tilläggen kommer för ogift elev även i fortsättningen att prövas mot föräldrarnas ekonomi. Lånemedlen för dessa elever prövas endast mot egen och makes ekonomi. En förändring till det bättre i förhållande till den socialdemokratiska motionen är att man i utskottets förslag rensat bort några av de administrativa svårigheter som motionsförslaget skulle medföra. Man minskar antalet förmåner som skall beaktas och avräknas vid tilldelning av återbetalningspliktiga studiemedel i förhållande till vad som föreslås i motionen. Kvar står dock åtskillig administrativ merbelastning i förhållande till propositionens förslag. Merbelastningen har samband med att kontroll fortlöpande erfordras beträffande tilldelning av bidrag och tillägg. Besluten härom fattas nämligen av skolstyrelserna, och man måste alltså ha kontroll över tilldelningen av tillägg i förhållande till beviljandet av lånemedel. Frågorna om lånemedlen handläggs av centrala studiestödsnämnden. Om inte denna kontroll görs, är det risk för att totalbeloppet överskrids, och då kan det bli fråga om återkrav. Genom sammanblandning av olika former för ekonomiprövning, dels prövning mot föräldraekonomi, dels prövning mot egen och makes ekonomi, förloras en viktig del av syftet med propositionen, nämligen den unges ekonomiska självständighet. De myndiga eleverna får inte den självständighet som från deras sida har varit ett starkt önskemål. För gymnasieelever som står kvar i föräldraekonomin föreslår utskottsmajoriteten, med utgångspunkt i centerpartimotionen, en höjning av inkomstgränsen vid prövning beträffande lånemedel. Man förordar att denna inkomstgräns för budgetåret 1979/80 höjs till 50 000 kr. för alla elever i gymnasieskolan. Detta innebär att man inom studiehjälpen får tre olika inkomstgränser för dessa elever, vilket inte gör ett redan komplicerat system enklare. Som framgår av betänkandet, s. 5, och centerpartimotionen fastställs denna inkomstprövningsgräns av centrala studiestödsnämnden. Något tillkännagivande från riksdagens sida är inte motiverat. Tillsammans med moderaterna i utskottet har jag reserverat mig mot utskottsmajoritetens förslag. I båda motionerna framhålls som en motivering för de önskade ändringarna att eleverna med propositionens förslag ställs inför en mycket svår valsituation, eftersom de kan välja mellan studiehjälpssystemet och studiemedelssystemet. Vi reservanter menar att motionärerna har överdrivit dessa svårigheter betydligt. I reservationen pekar vi på den hjälp som eleverna kan få i form av tabellmaterial och personlig rådgivning. Vi betonar också att propositionens förslag är mindre komplicerat från administrativ synpunkt än utskottsmajoritetens förslag. Jag har redan berört detta. Men jag vill tillägga att det måste vara betänkligt att för en provisorisk reform införa nya rutiner, som därtill blir mycket arbetskrävande. Utskottsmajoritetens förslag innebär en utvidgning i förhållande till propositionens förslag. I reservationen anger vi att detta ”föranleder en ökad belastning på budgeten med ett belopp — —--som sannolikt inte understiger 20 milj.kr. och som — beroende på utnyttjandegraden —- kan komma att uppgå till 40 milj.kr.”. Beräkningarna är gjorda enligt samma metod som beräkningarna för propositionen, alltså på grundval av kunskap om nuvarande utnyttjandegrad och med antaganden om framtida utnyttjande. Redan en merbelastning på budgeten med 20 milj.kr. utöver propositionens 82 milj.kr. borde göra fler av kammarens ledamöter än moderater och folkpartister betänksamma mot majoritetsförslaget, så att de röstar på reservationen. Man kan också konstatera att majoritetens skrivning innehåller ett par oklara formuleringar, som kan medföra tolkningssvårigheter beträffande vilka som verkligen skall anses ha brutit sambandet med föräldraekonomin. Jag citerar ett par ställen på s. 8 i betänkandet: ”I allmänhet torde detta vara fallet om eleven stadigvarande flyttat hemifrån.” — Det skulle alltså vara ett kriterium på att vederbörande brutit sambandet med föräldraekonomin. Litet längre fram heter det: ”Man torde få räkna med att också många 18-19-åringar som får inackorderingstiliägg för studier i t.ex. gymnasieskolor och folkhögskolor kommeratt kunna söka och beviljas återbetalningspliktiga medel. Något krav på att sådana inackorderade elever skall förhyra en egen bostad för att bli betraktade som fristående från föräldraekonomin bör inte uppställas, om eleven på annat sätt gör sannolikt att sambandet med föräldraekonomin brutits.” Med den skrivningen förefaller det som om alla inackorderade 18-19 åringar kan komma i fråga för det högre totalbeloppet enligt majoritetens förslag. I så fall blir det många gånger dyrare än jag nämnt tidigare. Centrala studiestödsnämnden kommer att få stora svårigheter att göra en riktig avgränsning. Propositionens förslag innebär nämligen att elever som flyttat hemifrån och väljer att gå över till studiemedelssystemet inte kan få inackorderingstillägg eller resetillägg. Sammanfattningsvis, herr talman: Propositionens förslag innebär betydande ekonomiska förbättringar för 18-19-åringarna i gymnasieskolan. Utskottsmajoritetens förslag innehåller oklarheter beträffande avgränsningen mellan elevgrupperna. Utskottsmajoritetens förslag innebär merbelastning på budgeten med omkring 20 milj.kr. — kanske 40 miljoner — utöver propositionens förslag, 82 miljoner. Utskottsmajoritetens ändringsförslag är dåligt motiverade. Jag yrkar bifall till reservationen, vilket också innebär bifall till propositionen. Jag yrkar också avslag på motionen 1232 från arbetarpartiet kommunisterna, som blir tillgodosedd med propositionens förslag. Beträffande mom. 2, 5 och 6 i majoritetens hemställan har jag inget annat yrkande än majoritetens.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande 1978 79:153. Utskottet har vid upprepade tillfällen under de senaste åren uttalat att studiestödet för 18-19-åringar måste ligga högt i prioriteringsgrad när det gäller att förbättra studiestöden i framtiden. I den uppfattningen har socialförsäkringsutskottet och även riksdagen varit helt eniga. Den av den socialdemokratiska regeringen 1975 tillsatta studiestödsutredningen har därför med förtur behandlat reformeringen av studiestödet till 18-19-åringar. Utredningen behandlade detta ärende i ett principbetänkande, som lades 2. Myndighetsåldern, f. n. 18 år, skall vara den gräns i studiehjälpssystemet stöd till 18—19 då det sammanlagda studiestödet skall räcka till att på egen hand finansiera studierna. 3. Myndiga elever under 20 år skall till dess frågan fått en slutgiltig lösning tillhöra studiehjälpssystemet. 4. För elever som flyttat hemifrån skall rätten till studiemedel prövas, utan hänsynstagande till föräldrarnas ekonomi. Detta förslag från utredningen vann en bred uppslutning vid remissbehandlingen. I tilläggsdirektiven till studiestödsutredningen deklarerade utbildningsministern — detta skedde i augusti månad förra året — att ett förslag i huvudsaklig överensstämmelse med utredningsförslaget skulle kunna genomföras årsskiftet 1979-1980. I den proposition som vi nu behandlar och som samme utbildningsminister har undertecknat följer man inte alls utredningens förslag. Nu har man hittat på något helt nytt. 18-19-åringar som flyttat hemifrån får välja antingen studiemedelssystemet eller studiehjälpssystemet. Det här låter ju bra. Valfrihet brukar alltid vara populärt och slå positivt, och naturligtvis satsade folkpartiet på det. Förslag som verkar populära passar precis in i folkpartiets politik. Men se den här gången satsade man för hårt på populariteten. Valfriheten gick inte alls hem i studerandekretsar. Elevorganisationerna och andra som har med studerandes möjligheter till studiestöd att göra var starkt kritiska. Bl. a. reagerade man mot de fördelningspolitiska konsekvenserna av regeringsförslaget och var mycket tveksam mot möjligheten att genomföra det. Man frågade sig: Hur skulle informationen läggas upp? Hur skulle man få eleverna att välja rätt? Den första fråga som eleven skulle få ställa sig var, om han enligt reglerna var att betrakta som fristående från föräldraekonomin. Många skulle enligt propositionens regler vara gränsfall och föranleda besvärliga bedömanden. Sedan skulle han börja räkna på vilken form av studiestöd som var förmånligast. Det skulle inte bli lätt. Vilket är bäst: att få ett litet bidrag med ganska stor lånedel eller att få ett större bidrag kanske utan lånedel eller kanske med en mindre lånedel, helt beroende på föräldrarnas ekonomi? För att klara det här ställningstagandet måste eleven ta hänsyn till bl.a. följande faktorer: Kommer jag, om jag väljer studiehjälp, att få inkomstprövat tillägg, och i så fall hur mycket? Det prövas mot egna eller föräldrarnas inkomster. Gränsen för det ekonomiska underlaget är nu 42 000 kr., om eleven är ensamt barn. Finns det ett eller flera syskon höjs gränsen väsentligt, om det inte gäller 103 syskon som har brutit banden med föräldraekonomin. Då tar man inte hänsyn till det syskonet. Nästa fråga är: Kommer jag att få behovsprövat tillägg? I så fall hur mycket? Ytterligare: Hur går det med reseoch inackorderingstillägg, möjligheten till hemresetillägg om jag väljer det ena eller det andra? Kommer det här att betyda att jag får högre bidragsdel i studiemedelssystemet än vad jag skulle få enligt studiehjälpssystemet? En annan fråga är: Om jag väljer studiehjälp, kommer jag då att få återbetalningspliktiga studiemedel som finns i studiehjälpssystemet eller inte, och om jag får det, hur mycket? Också detta prövas mot föräldraekonomin eller i vissa fall mot egen eller makes ekonomi. När eleven sedan förhoppningsvis kommit så långt att han eller hon har alternativen framför sig återstår alltså avgörandet: Vilket är bäst — större bidrag utan lån, vilket innebär mindre pengar att förfoga över, utan skuldsättning, eller mindre bidrag med lån, vilket innebär mer pengar till förfogande, men med liten eller kanske stor skuldsättning? Det här skulle enligt min mening ha blivit ett helt omöjligt system. Om folkpartiet — som ju gärna vill vara partiet mot krångel och byråkrati — hade som huvudsyfte att låta eleverna på detta sätt få extra övning i regeltolkning i studiehjälpen och extra tillämpning av studiehjälpsmatematik, kunde jag ha förstått propositionen. Vårt syfte har varit att lösa ett studiesocialt problem. Från socialdemokratiskt håll har vi därför insett att propositionen är helt omöjlig att föra fram som ett utskottsförslag till riksdagen och har därför utarbetat ett eget förslag. Det är också grunden för utskottets betänkande, bakom vilket även centerpartiet står. Regeringens proposition 1978/79:153 måste därför avslås. Den socialdemokratiska motionen och utskottets betänkande stämmer med tidigare framförda önskemål och givna löften. Utskottets socialdemokrater och centerpartister har utarbetat ett helt nytt lagförslag. Motivskrivningen och lagtexten har utskottets kanslipersonal stått för, och jag vill, herr talman, här passa på att ge kanslichef och kanslipersonal en varm eloge för den prestationen. Arbetet har skett under stor tidspress. Det förslag som utskottets majoritet nu står för är enklare i sin uppbyggnad och ger fler elever i målgruppen möjlighet att självfinansiera sina studier. Utskottsmajoriteten har vid utformningen av föreliggande förslag siktat på att så långt det varit möjligt hålla nere elevernas skuldsättning utan att för den skull äventyra deras möjligheter att själva finansiera sina studier. Majoritetens förslag innebär att de elever som blir berättigade till detta nya stöd får lägga det förmånliga studiehjälpsstödet i botten och bygga på med studiemedel upp till övre gränsen för utgående studiemedelsbelopp. Villkoret för att återbetalningspliktiga studiemedel skall utgå utan hänsyn till föräldraekonomi är att sambandet med föräldraekonomin har brutits. Att så är förhållandet skall eleven genom försäkran intyga, styrkt med intyg från utomstående. På denna punkt stämmer utskottets förslag med propositionens. Utskottsmajoriteten har förutsatt att en sådan försäkran kommer att godtas utan vidlyftiga kontroller. På detta sätt bör handhavandet av reformen kunna förenklas. Gymnasieeleverna har till skillnad från studerande i eftergymnasial utbildning förmånen av fria skolmåltider och fria läromedel. Hänsyn till dessa förmåner bör tagas vid fastställandet av det framtida utgående återbetalningspliktiga studiemedelsbeloppet. Det bör ankomma på regeringen att fastställa ett schablonbelopp för detta. De allra flesta som kommer att söka denna nya form av studiestöd är ungdomar, som på grund av skoltrötthet eller av annan orsak slutat skolan vid 16-17 års ålder. Det är just de som har det största behovet av ett nytt stöd. Många av dessa får åter lust att vidareutbilda sig efter ett eller kanske ett par år i arbetslivet och börjar med gymnasieutbildning eller, vad som kanske är vanligare, med folkhögskoleutbildning. Dessa ungdomar har vant sig vid att ha egen inkomst och vill inte åter börja med att ligga föräldrarna till last och tigga pengar av dem. För dessa ungdomar och andra med liknande förutsättningar är denna form angelägen, och de kommer att använda den. Jag är helt övertygad om att studiemedelsnämnderna inte kommer att bli överhopade med ansökningar. De studerande som kan klara sina studier utan att skuldsätta sig vid unga år avstår säkert från att söka dessa lån. Regeringsförslaget har således blivit utsatt för en omild behandling. Detta är någonting som folkpartiregeringen har fått vänja sig vid under senare tid. På rader av punkter görs det större eller mindre ändringar i regeringsförslagen. De skickas tillbaka eller läggs på is. Detta har naturligtvis att göra med att det finns skilda uppfattningar i samhällsfrågorna. Men det har också sin grund i propositionernas kvalitet. Tyvärr tvingas man beträffande den här propositionen konstatera att den illa fyller kraven på kvalitet och att den lika illa stämmer med uppfattningarna om hur det studiesociala stödet bör utformas. Herr talman! Med det sagda yrkar jag avslag på propositionen och bifall till utskottets förslag i dess betänkande nr 20. Britta Bergström har bl.a. påstått att det här stödet enligt majoritetsförslaget kommer att kosta mycket pengar. I reservationen till utskottets betänkande har man beräknat kostnaderna för reformen till mellan 20 och 40 milj.kr. Jag tror också att det här förslaget kommer att bli dyrare, men hur mycket dyrare det blir är svårt att beräkna — säkerligen är de summor som Britta Bergström här nämnt för höga. Osäkerheten i beräkningarna speglar sig ju också i reservanternas skrivning, där det bl.a. står ”sannolikt inte understiga” och ”kan komma att uppgå till”. Det är verkligen en seg skrivning! Men jag förstår osäkerheten och håller med Britta Bergström. Sedan är jag ganska övertygad om att den möjlighet att få lån som yppar sig för vissa elever i gymnasieskolan inte kommer att bli utnyttjad i oroväckande hög grad. De flesta av dessa ungdomar känner det säkert obehagligt att sätta sig i skuld vid så unga år, och i varje fall är jag övertygad om att de flesta av föräldrarna till dem kommer att varna sina barn för skuldsättning och be dem försöka hålla igen så gott det går. Vi skall därför inte överskatta kostnaderna för reformen; vi kan nog med glatt hjärta anta förslaget i dag. Britta Bergström har vidare sagt att det kommer att bli en stor merbelastning på centrala studiestödsnämnden. Ja, det kommer att bli en merbelastning, men ett realiserande av propositionens förslag skulle ha gett en mycket större merbelastning i skolorna och på studiemedelsnämnderna ute i landet. Arbetet med regeringens förslag skulle då ha blivit betydligt hårdare än vad arbetet kommer att bli när utskottets förslag nu kommer att antas. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det var stark kritik, men jag kan väl citera vad Bernt Ekinge sade för en stund sedan: Är kritiken svag, får man ta till hårda ord. Jag tycker fortfarande att det är en mycket svag kritik mot regeringsförslaget. Bland det första Ralf Lindström sade var att man på studerandehåll har reagerat mot fördelningsaspekten i propositionen. Den här frågan behandlas faktiskt i propositionen, där det sägs att det förslag som utredningen har lagt fram skulle innebära väldiga nivåskillnader mellan olika grupper av elever. Jag kan citera — från s. 8 i propositionen — där det sägs beträffande förslaget att det för dem ”som inte erhåller inkomstoch behovsprövat tillägg utan endast studiebidrag, inte medger ett totalbelopp som ligger i nivå med studiemedlen utan ca 3 000 kr. lägre. De elever å andra sidan som uppbär nu nämnda tillägg och som dessutom får inackorderingstillägg och fria hemresor skulle enligt utredningens förslag komma upp i ett totalbelopp som överstiger studiemedelssystemets maximibelopp med ca 3 000 kr.” Där talar man alltså om en skillnad på 6 000 kr. Frågan om svårigheten för eleverna att välja, som Ralf Lindström nu har räknat upp en mängd aspekter på, tycker jag att jag redan har besvarat i mitt tidigare anförande. Den är också besvarad i reservationen, där vi har pekat på olika möjligheter för eleverna att göra sitt val. Ralf Lindström säger också att det skulle vara mycket svårt att lägga upp informationen kring det system som propositionen förordar. Det är svårt att förstå detta påstående, eftersom eleverna har möjlighet att välja antingen studiehjälpssystemet eller studiemedelssystemet. Det är två helt klara system, som det är mycket enkelt att utarbeta information omkring. Dessutom är det mycket enkelt att administrera detta med hänsyn till att det är två helt skilda system. När det gäller frågan vilket som är mest arbetskrävande vill jag framhålla att det måste vara oerhört arbetskrävande att skolstyrelserna runt omkring i landet måste rapportera till CSN då de beviljar olika delar av tillägg som eleverna kan få. Nu kan faktiskt eleverna söka dessa tillägg under hela terminen, och det krävs alltså att man har en fortlöpande rapportering. Det finns ingen rutin för den rapporteringen, utan den måste ske på helt nytt sätt.

Herr talman! Britta Bergström säger att regeringens förslag skulle bli enkelt att genomföra. Det skulle vara enkelt att avgöra vilket som var bäst — studiemedelssystemet eller studiehjälpssystemet. I mitt förra anförande har jag talat om några av de svårigheter som skulle uppstå, och det var inte så litet. Jag tänker inte försöka upprepa det. Det skulle bli ganska omöjligt för de allra flesta elever att avgöra detta. Alla skulle bli nödsakade att gå till skolstyrelser eller andra som eventuellt kan båda systemen, som är svåra. Det är här första gången som jag har hört att någon tyckt att studiemedelssystemet och studiehjälpssystemet är lätta. Jag kan inte hålla med om det; att behandla och att över huvud taget kunna dessa system är något av det mest invecklade och svåra vi har att göra med här i riksdagen. Detta är något som verkligen skulle behöva göras lättare, och vi får hoppas att studiestödsutredningen kan förenkla det. Det är inget tvivel om att det är svårt som det är nu. Skolstyrelserna skall rapportera, och med det förslag som vi från utskottsmajoriteten nu lägger fram kommer skolstyrelserna att få mycket mindre jobb än om vi skulle ha genomfört regeringens förslag. Med regeringens förslag skulle alla 18-19-åringar som önskade få pengar att leva på under studietiden få gå och fråga, och man skulle få räkna på det sätt som jag tidigare har visat. Det skulle vara helt ohållbart. Så ännu en gång till detta med kostnadsökningen — att vårt förslag skulle kosta så mycket mer. Det är så, Britta Bergström, att vill man göra reformer på studiestödsområdet så kostar det ofta mycket pengar, och det vet jag att Britta Bergström har upptäckt tidigare. I min enfald trodde jag också att folkpartiet hade uppmärksammat detta förhållande tidigare. Regeringen har ju haft en folkpartistisk utbildningsminister i snart tre år, och han borde veta att detta kostar pengar. Man har gjort reklam och sagt att nu skall vi förbättra för 18-19-åringar. Gör man det, så kostar det. Om det kostar 82 milj.kr. eller uppemot 100 milj.kr. kan vi inte avgöra, men att det kommer att kosta är det inget tvivel om.

Herr talman! Jag är helt överens med Ralf Lindström om att detta måste kosta pengar, och jag är övertygad om att när studiestödsutredningen har lagt fram ett förslag så kommer det också att visa sig att det kostar mycket pengar. Men vi måste ta hänsyn till de samhällsekonomiska realiteterna och dessutom ha i minnet att det här gäller provisoriska regler. Jag vill inte utforma ett förslag på det sättet att jag sedan, när jag står och talar för att det skall gå igenom, kan säga att lånemöjligheterna antagligen inte kommer att utnyttjas så mycket, varför det nog inte kommer att kosta så mycket som man säger. Om jag utarbetar en reform menar jag att den också skall utnyttjas. Det var ungefär vad Ralf Lindström sade i sitt första inlägg. Jag har inte velat påstå att studiestödssystemet är enkelt — tvärtom är det mycket komplicerat. Men utskottsmajoriteten vill göra det ännu mer komplicerat. Jag förstår inte att utskottsmajoriteten inte inser detta — men det är ingenting att stå här och diskutera och strida om, för på den punkten kommer vi naturligtvis inte överens. Men denna rapportering, som kanske måste ske åtskilliga gånger under en termin för samma elev, beträffande de olika omgångar då eleverna beviljats tillägg inom studiehjälpssystemet kommer att innebära en oerhörd belastning på skolstyrelserna och studiestödsnämnden. Jag skulle också vilja säga en sak som jag inte hann med i den förra repliken. Ralf Lindström undrade hur man skulle ha kunnat gå ut med information om de system som propositionen föreslår. Som jag sade innehåller propositionen två helt klara system, så den informationen borde inte vara särskilt svår att ge. Men när det finns sådana oklarheter i en skrivning som de jag pekade på i mitt anförande måste man fråga sig vilka gymnasieelever det är man skall informera om vad. Det finns praktiskt taget inga gränser, utan systemet är oerhört suddigt utformat. Och jag är mycket tveksam till att centrala studiestödsnämnden — hur duktig den än är — skall kunna utforma informationen på ett sådant sätt att den når rätt elever.

Herr talman! Britta Bergström anser att jag har sagt att det är få som kommer att utnyttja detta stöd. Jag är angelägen om att det skall utnyttjas — men av dem som verkligen behöver det. Med det förslag som vi för fram kommer de som verkligen behöver pengarna, behöver ett stöd, att kunna utnyttja det. De andra, som kanske inte har samma behov, tror jag inte kommer att utnyttja stödet. Därför blir det inte så kostsamt som Britta Bergström vill låta påskina. Med anledning av att Britta Bergström beskyllde oss för att inte tänka på statens ekonomiska läge och de ekonomiska konsekvenserna vill jag dra fram något som vi i utskottet har upplevt. Under hela första halvan av detta decennium, 1970-talet, har vi fått vänja oss vid att varje år behandla mycket radikala folkpartimotioner och reservationer just på studiestödsområdet. Bl. a. har man många gånger krävt att totalbeloppet i studiemedelssystemet skulle höjas till 150 96 från nuvarande 140 96 av basbeloppet och att bidragsdelen skulle fastställas till 25 96 av totalbeloppet. Den ligger nu på ungefär 12 96. Det var alltså väsentliga höjningar det var fråga om, och dessa ville man genomföra omedelbart 1974/75. Om dessa förslag hade gått igenom för tre fyra år sedan, om inte vi socialdemokrater vågat hålla igen, hade statens utgifter på detta område kanske varit många hundra miljoner kronor större än vad de är nu. Folkpartiregeringen bör egentligen känna tacksamhet mot socialdemokraterna i socialförsäkringsutskottet för att vi har hållit igen. Folkpartiet har alltså tidigare varit mycket aktivt när det gällt att försöka höja studiestöden. Sedan vi fått en folkpartistisk utbildningsminister har emellertid den här aktiviteten helt avstannat. Inga motioner på detta område har avlämnats, och vad som är ännu mer anmärkningsvärt: inte en antydan till ett regeringsförslag på detta område har förekommit. Utbildningsministern har dock haft snart tre år på sig. Detta tycker jag är ett bra exempel på folkpartipolitik och på att det inte är vi socialdemokrater utan andra inom utskottet som äventyrar statens finanser.

Herr talman! Det är en angelägen fråga som riksdagen nu har att ta ställning Onsdagen den till. Under flera år har motioner väckts med begäran om en lösning av de 9 maj 1979 studiesociala frågorna för 18-19-åringar som flyttat hemifrån och brutit med familjeekonomin. Riksdagen begärde med anledning av en centermotion — Förbättrat studieförra året att en lösning av denna fråga skulle prioriteras före övriga åtgärder stöd till 18-19 på det studiesociala området i årets budgetbehandling. Det är därför positivt att ärendet nu är tillbaka och färdigt för beslut. Det har länge varit klart att den verkligt svaga länken i det studiesociala systemet är studiehjälpen. Det finns exempel på ungdomar i gymnasieskolan som har varit tvungna att avbryta sina studier, därför att familjeekonomin och studiehjälpens bidragsoch låneformer inte räckt till. Särskilt besvärligt är det för elever som behöver bo inackorderade. Inackorderingstilläggen har inte alls följt med och täcker inte de faktiska kostnaderna. Likaså har inkomstgränserna med tiden urholkats. Studiehjälpen ger i dag inte alls det ekonomiska stöd som var målsättningen när reformen beslutades i början av 1960-talet. En grupp som har fallit mellan regelsystemen är de ungdomar som slutat skolan eller avbrutit studierna, flyttat hemifrån och något senare vill återuppta studierna. De är för unga för studiemedelssystemet. De har en egen ekonomi och vill inte höra ihop med föräldraekonomin. De är vana att klara sig själva. Föräldrarnas ekonomi är också ofta sådan, att de belopp i bidrag och lån som kunnat utgå enligt nu gällande regler inte alls räcker till ett eget hushåll. Det är framför allt för den här gruppen som regeringen med sitt förslag har velat lösa den ekonomiska situationen. Propositionen ger möjligheter för dessa ungdomar att gå över till studiemedelssystemet och där få ett bidrag på 2 178 kr. och en lånedel på 16 162 kr. Alternativet enligt propositionen är att stå kvar i studiehjälpssystemet med nuvarande regelsystem med ett undantag: en höjning av den möjliga lånedelen till 10 000 kr. Från samhällets sida har det eftersträvats att ge alla ungdomar ekonomiska möjligheter att genomgå gymnasieutbildning. Ungdomar från hem med svag ekonomi har inom ramen för studiehjälpen kunnat erhålla studiebidrag och behovsprövade tillägg samt eventuellt inackorderingseller resebidrag för att ha råd att studera. Därigenom har elever i gymnasieutbildning, till skillnad från de högskolestuderande, kunnat studera utan att i unga år behöva vidkännas en omfattande skuldsättning med återbetalningspliktiga lån. Denna princip om att så långt möjligt ge förutsättningar för alla ungdomar att utan omfattande skuldsättning genomgå gymnasieskolan måste enligt vår uppfattning vara vägledande för alla förändringar i det studiesociala systemet. Det nu aktuella förslaget från regeringen har centern kritiserat av två skäl. Förslaget innebär att de berörda ungdomarna skulle ställas i valet mellan studiehjälpsoch studiemedelssystemen. Det kan vara ett mycket svårt val att göra. Reglerna är komplicerade och svåröverblickbara. Det har belysts av tidigare talare här. Förutom en massiv informationsinsats torde det också i många fall ha behövts personlig rådgivning till de studerande. De tabeller och 109 räkneexempel som reservanterna hänvisar till torde inte ha räckt långt. En sådan här situation är naturligtvis inte bra. Studiestödssystemen bör vara enkla och lättöverskådliga för den enskilde. Regeringsförslaget har ytterligare en svaghet. Med det finns det risk för att studerande för att få tillgång till ett större disponibelt belopp väljer studiemedelssystemet. Därmed kunde de i vissa fall förlora ganska stora bidragsbelopp. Vi hade alltså vissa starka invändningar mot förslaget. Men i den motion som väcktes av några centerpartister yrkade vi inte avslag på det, utan vi pekade i stället på fyra sätt att förbättra regeringens förslag. Vår inriktning var klar: Vi ville förbättra reglerna för studiehjälpen och göra den bidragsformen mera attraktiv i förhållande till studiemedlen — detta i avsikten att hålla nere ungdomarnas skuldsättning.

Herr talman! Det framgick av Britta Bergströms anförande att hon ansåg att utskottsmajoritetens förslag till utformning av stödet till 18-19-åringarna var klart sämre än propositionens. Då inställer sig osökt frågan: Varför var då inte folkpartiet berett att tillgodose centerns krav? Hade folkpartiet varit berett att göra det hade det funnits alla möjligheter att få en majoritet för regeringens förslag. Precis som i reservationen hade folkpartiet bara negativa synpunkter på centerns krav. Hade det verkligen kostat på så mycket att uttala sig för en prioritering av studiehjälpen inför nästa år eller att höja lånegränsen resp. avtrappningsgränsen något? Nej, Britta Bergström, det framgick av behandlingen i utskottet att folkpartiet inte var speciellt intresserat av att rädda sitt eget förslag. Det förslag utskottsmajoriteten enat sig om utgick från den socialdemokratiska motionen, men innebär i förhållande till den en viss inskränkning av vilka som omfattas av reformen. Dessutom är vissa otympligheter som skulle ha ställt till besvär i den praktiska handläggningen borta. Vi är för vår del övertygade om att utskottets förslag kan fungera och ge ett stöd till 18-19-åringar, som innebär att skuldsättningen minskas i förhållande till regeringsförslaget. Jag vill gärna passa på att instämma i Ralf Lindströms tack till kanslichefen och kanslipersonalen. Det är alltid besvärligt när ett utskott gör ändringar i regeringens förslag. På det studiesociala området är det extra besvärligt. Det är utan tvivel ett mycket bra jobb kansliet har gjort för att tillgodose utskottsmajoritetens önskemål. Britta Bergström uppehöll sig mycket vid de byråkratiska effekterna av utskottsförslaget. Det är riktigt att regeringens förslag är enklare för myndigheten, centrala studiestödsnämnden. Däremot är det besvärligt och svåröverskådligt för den enskilde. Min principiella uppfattning är att besvärligheter när det gäller handläggningsordningen skall klaras av myndigheterna och inte läggas över på de enskilda människorna, framför allt inte på ungdomar. Hur CSN löser utbetalningen av det här bidraget avgör CSN själv. Jag utgår ifrån att man väljer enklaste möjliga system. Enligt de uppgifter som några av oss fick vid en uppvaktning hos CSN var man långt på väg med att hitta ett lämpligt system. Hur man praktiskt löser det här är ingen riksdagsfråga. Själv har jag gett CSN tipset att betala ut hela totalbeloppet på en gång och sedan göra en intern avräkning gentemot skolstyrelsernas beslut och litet senare på terminen meddela den studerande hur stor del av totalbeloppet som är lån resp. bidrag. Det skulle undanröja många av anledningarna till Britta Bergströms oro. Britta Bergström pratade också om de myndiga elevernas självständighet. Det klarar man genom att lånedelen prövas enbart mot den egna eller makens ekonomi. Fördelen med majoritetens förslag är att även dessa ungdomar, om deras familjs ekonomi är sådan, har möjlighet att få del av siudiehjälpsbidrag. Den höjning av inkomstgränser som föreslås i centermotionen är viktig. Den ökar — det är riktigt, Britta Bergström — antalet ungdomar som kan komma i fråga för att få återbetalningspliktiga studiemedel. I nuläget är det 1 96 som utnyttjar den möjligheten. 45 000 är en låg gräns. Före den 1 juli är den dessutom ännu lägre. Det är alltså bra att riksdagen gör detta tillkännagivande. Om det regelsystem som föreslås i propositionen genomförts, så hade tillkännagivandet varit helt nödvändigt. Så till frågan om hur mycket det här kostar. Det är svårt att göra några bestämda beräkningar. Regeringsförslagets 82 miljoner kan ses som ett räkneexempel. Det kunde lika gärna ha stått 90 miljoner eller kanske uppemot 100 miljoner. Sådana är tyvärr felmarginalerna när det gäller det studiesociala systemet. Jag tror också att det blir något dyrare, men hur mycket är omöjligt att säga nu. Jag vill avslutningsvis, herr talman, peka på behovet av att redan nästa år få till stånd en rejäl satsning på studiehjälpen. Vi centerpartister är glada över att riksdagen nu gör en kraftfull markering av detta. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Christina Rogestam försöker påskina att jag inte skulle ha varit intresserad av att söka rädda regeringens förslag,utan att jag gärna skulle ha släppt det därför att motionärernas förslag var mycket bättre. Det är verkligen att tolka de diskussioner som vi har fört på ett egendomligt sätt. Även centerpartimotionen innebar kostnadsökningar i förhållande till propositionen. Det kompromissförslag som jag förde fram under våra diskussioner var Christina Rogestam inte beredd att acceptera. Med den höjning av de återbetalningspliktiga medlen inom studiehjälpen som centerpartisterna föreslår skulle eleverna, med de övriga tillägg som finns, komma upp i ett totalbelopp som ligger betydligt över studiemedelssystemets, dvs. det belopp som äldre studerande får, och det ansåg vi inte rimligt. Jag har redan tidigare talat om dessa tillkännagivanden. Det är överflödigt att här ta till orda om inkomstprövningsgränsen, det är CSN som beslutar om den. Att uttala sig om en prioritering i fråga om det ena eller andra tyckte jag var litet tidigt, inte minst med hänsyn till pågående studiesstödsutredning. Jag vill gärna först se vad den kommer fram till. Men jag kan hålla med om att det är viktigt att se till att dessa gymnasieelever får en rimlig ekonomisk situation utan onödigt hög skuldsättning. Beträffande de nämnda rutinerna, som är ganska besvärliga att diskutera, vill jag påstå att det kommer att uppstå väldiga svårigheter. Inte ens Christina Rogestams radikala förslag att ett totalbelopp skall betalas ut i början av terminen gör det så kolossalt mycket enklare, eftersom det hela tiden måste finnas en kontroll mellan de olika typerna av tillägg och de lånemedel som betalas ut. Det gäller ju att se till att eleverna inte hamnar i den situationen att de får ett återkrav på sig. Det tycker jag är mycket väsentligt. Vill man förstora svårigheterna med studenternas valmöjlighet mellan de olika lånesystemen så kan man naturligtvis göra det.

Jag vill gärna säga ett par ord, herr talman, beträffande Ralf Lindströms senaste yttrande. Ralf Lindström gick tillbaka i tiden och talade om att vi från folkpartiet hade haft många radikala motioner när det gällt studiestödssystemen och att vi krävt förbättringar där. Ralf Lindström pekade på åren 1974 och 1975. Men jag tror att vi har varit ute betydligt tidigare. Jag kan inte utan vidare forskning ange någon exakt tidpunkt, men det har varit genomgående att socialdemokraterna verkligen inte visat sig särskilt intresserade. Det är lätt att säga att vi i folkpartiet, som nu sitter i regeringen, skall vara tacksamma för att vi inte har dessa utgifter att svara för. Men när vi väckte de här motionerna var det en helt annan samhällsekonomisk situation. Hade socialdemokraterna haft det intresse som man i dag påstår sig ha, så hade man kunnat genomföra förslagen, och då hade vi haft systemet färdigt samt möjligen fått väga detta mot annat, när trepartiregeringen kom till och stod inför den ekonomiska situation som socialdemokraterna hade utmålat som så Nr 141 utomordentligt bra. Socialdemokraterna hade ju talat om det dukade bordet, Onsdagen den men det var minsann inte särskilt väldukat, och därför blev det svårt för oss 9 maj 1979 att genomföra reformer som socialdemokraterna under åtskilliga år inte velat genomföra. Förbättrat studie Dessutom säger Ralf Lindström att utbildningsministern inte har gjort stöd till 18-19 någon antydan till regeringsförslag. Men Ralf Lindström sitter ju själv i studiestödsutredningen och vet att arbetet pågår. Och under hela den socialdemokratiska regeringstiden fick vi vänja oss vid att höra uttrycket: Utredning pågår — här görs ingenting. Den kritiken är därför en bumerang mot Ralf Lindström.
Herr talman! Jag gjorde ingen direkt tolkning av vad Britta Bergström hade sagt. Jag konstaterade bara att om nu majoritetens förslag var dåligt, så borde det inte ha kostat på så mycket att gå centern till mötes i de krav som vi ställde. Då hade Britta Bergström fått ett annat system i botten. Jag tycker att det viktigaste egentligen är att slå fast att i dag fattar vi beslut om ett studiestöd för 18-19-åringar. Det har vi väntat på länge — det är viktigt att vi nu är framme vid beslutet. Ambitionen att klara detta har varit gemensam för regeringen och de olika oppositionspartierna. Det viktiga är alltså att vi kommit fram till beslut. Sedan har vi fastnat för två olika system. Jag tror för min del att det system som utskottsmajoriteten står bakom kommer att fungera bra. Det kommer också att vara enklare och smidigare än regeringssystemet, framför allt för den enskilde individen. Detta tycker jag är det väsentliga. Om systemet sedan medför att CSN får merarbete, så är det beklagligt. Men gäller det att välja mellan att lägga merarbetet på CSN eller på den enskilde individen, så tycker jag det är självklart att myndigheten skall ta merarbetet. När det gäller inkomstgränsen säger Britta Bergström att vårt förslag skulle ha inneburit att elever hade kommit över det normalbelopp som studiemedelssystemet innebär. Det är riktigt; det kunde ha hänt i kanske ett par hundra fall — inte mer.
Herr talman! Jag måste få svara på detta. Det exempel jag anförde i slutet av mitt anförande var alltså ett exempel på folkpartipolitik. Jag uppfattar Britta Bergström så, att hon erkänner att innan man kom till regeringsmakten tog man initiativ och lade fram populära och kostnadskrävande förslag som vi, som hade och som fortfarande har ansvar för landets politik, för landets ekonomi, avstyrkte och som riksdagen sedan avslog. Vi förstod att vi inte skulle orka med detta. Om inte vi på detta och andra sätt hållit igen och avslagit folkpartistiska och över huvud taget borgerliga förslag, då hade verkligen bordet varit avdukat 1976.Nu var det inte det. Märk väl, Britta Bergström, att skulle vi 1975/76 ha 113 beslutat höja studiemedlen med 140-150 926, hade de utgifterna fortfarande funnits kvar — det hade inte varit någon engångskostnad. Samma sak gäller det 25-procentiga bidraget. Det hade också funnits kvar nu och kostat lika mycket. Vi hade alltså haft ett budgetunderskott som t.o.m. varit betydligt högre än det ruskigt höga som vi nu har.

Herr talman! Visst kan man vända det här med ansvar för samhällsekonomin på många olika sätt. Men jag vill hävda att på den tiden då vi framförde dessa förslag hade vi ett sådant ekonomiskt läge att det hade varit berättigat att genomföra dem. Att sedan socialdemokraterna under de senare åren vid makten försämrade landets ekonomi så att vi hamnade i en situation där det inte var möjligt att genomföra nya reformer, kan Ralf Lindström inte lasta mig eller någon annan i folkpartiet för. Det har sagts att kostnadsberäkningarna i propositionen inte är exakta — kostnaderna kan bli 10-20 milj.kr. högre. De kan t.o.m. bli lägre än enligt propositionens beräkningar, men det har ingen nämnt. Jag är helt medveten om att sådana här beräkningar inte kan bli exakta — man vet inte hur systemet kommer att utnyttjas. Det sägs alltså att de här 82 miljonerna kan springa upp till 100 miljoner. Men då är det förvånande att inte majoriteten försöker beräkna vad det förslag som den lägger fram kommer att kosta — vi kanske kommer upp i 130 milj.kr. Jag kan inte inse att det innebär att man tar ett större ansvar för samhällsekonomin.
Herr talman! Jag tror inte att det lönar sig att fortsätta debatten — vi kommer inte överens. Jag vill endast medge att vi har fått en sämre ekonomi sedan vi fick en borgerlig regering.

Herr talman! Ulla Tillander har i en fråga till statsrådet Birgit Rodhe anfört att på en reklamaffisch för en viss poptidning i SJ-bussar kan man i anslutning till en stor bild läsa texten: Hon har gjort vad miljontals flickor bara kan drömma om, hon har älskat med John Travolta. Med anledning härav har Ulla Tillander frågat statsrådet Birgit Rodhe om hon är beredd att på något sätt reagera och hävda de jämställdhetskrav som det råder stor enighet om och som riskerar att motarbetas på sätt som beskrivs i den angivna reklamen i SJ:s bussar. Frågan har överlämnats till mig. Jag har sett den aktuella affischen. Oavsett hur man bedömer affischen vill jag framhålla att vi givetvis måste låta jämställdhetssträvandena i samhället omfatta också reklam och annan marknadsföring. Det saknas f.n. lagliga möjligheter — annat än i mycket begränsad utsträckning — att ingripa mot reklam och annan marknadsföring som är diskriminerande. Frågan är komplicerad och inrymmer bl.a. tryckfrihetsrättsliga aspekter. Men jämställdhetskommittén har fått i uppdrag att lägga fram förslag till lagstiftning eller andra åtgärder för att förhindra könsdiskriminerande reklam. Enligt vad jag inhämtat från kommittén förbereds nu utredningsarbetet. Kommittén gör bl.a. en undersökning av förekomsten av könsdiskriminerande reklam i pressen och i reklamfilmer. På grundval av de förslag som kommittén kommer att lägga fram får regeringen sedan ta ställning till vilka åtgärder som skall vidtas. Men även om vi inför lagstiftning mot könsdiskriminering inom olika områden av samhällslivet — regeringen har ju nyligen lagt fram ett lagförslag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, vilket bl.a. innehåller förbud mot könsdiskriminering i arbetslivet — så är sådan lagstiftning ändå bara ett komplement till jämställdhetsarbetet i stort. Jämställdhetsarbetet måste bedrivas framför allt genom aktiva åtgärder på alla områden av samhällsorgan, organisationer och andra som har ansvar för olika delar av samhällsutvecklingen för att vi skall kunna åstadkomma den förändring av vanor, tänkesätt och attityder som är en förutsättning för att vi skall uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. Här har bl.a. skolan en viktig uppgift att fylla. I regeringens proposition med förslag till ny läroplan för grundskolan m.m. har också framhållits skolans fostrande betydelse när det gäller jämställdheten mellan könen och föreslagits att krav på aktivt jämställdhetsarbete skall införas i skollagen och skolförordningen.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

Det är med tillfredsställelse man noterar att statsrådet är beredd att avge en reaktion när det gäller könsdiskriminerande reklam. Vi är fullt medvetna om att en sådan reaktion är en form av åtgärd som i dag är möjlig och som inte alls är betydelselös — det är jag övertygad om. Jag tycker att svaret är en viljeyttring som markerar en inriktning, och det understryks just av att jämställdhetskommittén har fått i uppdrag att lägga fram förslag till lagstiftning eller andra åtgärder för att förhindra könsdiskriminerande reklam. I sådana här fall har man rätt att förvänta sig en reaktion från samhällets sida, en politisk handling i form av en åsiktsyttring. Det är naturligtvis inte fråga om att jaga affischer — en sådan jakt skulle lätt kunna få oss att framstå som papperstigrar — men den här typen av affischer är ett utslag av en mentalitet på detta område, liksom stiletten är ett utslag av en mentalitet på ett annat, och en enstaka affisch som man råkar få se i en av SJ:s bussar är oroande som symtom. På längre sikt bör man därför försöka komma åt själva härden, och en inriktning på ett sådant arbete där alla samhällets krafter är samlade är något man vill hoppas på. Ett mål, inte alltför långsiktigt får man hoppas, som därvid bör eftersträvas är att tillgodose jämställdhetskravet. Kampen för jämställdhet mellan kvinnor och män förs ju numera med gemensamma krafter över partigränserna. Tillkomsten av jämställdhetskommittén, som statsrådet hänvisade till, är ett uttryck för detta. Det arbete som nedläggs där har vår aktning och behöver vårt helhjärtade stöd. En utebliven reaktion på en företeelse i stil med den vi nu debatterar skulle innebära en underlåtenhet som försvagade den gemensamma kampen. Att den här affischen, det här utslaget av mullig-mansgris-mentalitet, spontant väckte ens avsky beror på att den i en enda mening helt nedklassade miljontals kvinnor, som i dag är eller borde vara medvetna om sin värdighet som människor och som kvinnor. Affischens innehåll står också rakt i strid med de värderingar som skolan försöker skapa hos den unga generationen, och det ger belägg för den viktiga uppgift som skolan har i det här sammanhanget, vilket statsrådet också nämner. Fria marknadskrafter kan nog vara bra, men de måste tyglas när man som i det här fallet hoppar över skaklarna. Miljörörelsens slogan Håll Sverige rent har egentligen sin tillämpning också på detta område, och man borde därför kunna räkna med SJ:s medverkan för att förhindra en marknadsföring av det här slaget. Jag vill än en gång tacka statsrådet för svaret.

Herr talman! Evert Svensson har frågat mig om regeringen inom en snar framtid är beredd att bifalla en ansökan från socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor om ytterligare 10 milj.kr. för bl.a. försöksverksamhet med vissa fritidsaktiviteter. Som Evert Svensson nämner i motiveringen till sin fråga disponerar socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor 5 milj.kr. för år 1979 för bl.a. denna försöksverksamhet. I en skrivelse den 20 april 1979 hemställer nämnden att ytterligare 10 milj.kr. ställs till förfogande för försöksverksamhet med fritidsaktiviteter och nöjesverksamhet i alkoholfri miljö under 1979. Skrivelsen bereds f. n. i socialdepartementet. Jag vill understryka att regeringen ser positivt på den aktuella verksamheten. Jag kan dock inte för dagen säga vad regeringen kommer att besluta med anledning av nämndens ansökan.

Herr talman! Först ett tack till socialministern för svaret på min fråga. Socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor inbjöd i januari kommuner och organisationer att ansöka om medel för den här verksamheten, och vid ansökningstidens utgång hade nästan 400 ansökningar inkommit till en sammanlagd kostnad av 100 milj.kr. Det är klart att man då kände tillfredsställelse över den stora genomslagskraft som tankarna kring fritidsverksamhet som ett medel i alkoholpolitiken har fått, men detta innebär samtidigt att de tillgängliga medlen visat sig helt otillräckliga. Till fleråriga projekt som startades 1978 kommer nämnden att som fortsättningsanslag fördela 2,3 milj.kr. För nya projekt återstår alltså endast 2,8 milj.kr., vilket kan beräknas räcka till 25 projekt av dessa 400. Vi tvingas således avslå många ansökningar som uppfyller villkoren för att erhålla stöd. Nämnden har nu ansökt om ett anslag med endast 10 milj.kr. Socialministern säger i svaret att regeringen ser positivt på den aktuella verksamheten. Jag skulle vilja säga: Fattas bara annat! När vi inledde den alkoholpolitiska diskussionen för några år sedan var poängen just att försöka engagera folkrörelserna. Här står vi alltså med dessa små anslag, utan att komma någon vart. Jag kan, herr talman, tillägga att vi har samma situation på informationssidan. Där är det mer en budgetfråga, medan det i det här fallet går över allmänna arvsfonden. Jag hoppas verkligen att det fattas ett beslut i positiv anda. Annars kan man tala om handlingsförlamning i det som regeringen kallat vårt största sociala problem. Beträffande informationen, som är en annan sida av saken, kan nämnas att LO och TCO har satt i gång en verksamhet. Samlingslokalsanordnarna ansöker också om medel för skapandet av en alkoholfri nöjesmiljö. I dag gäller det, herr talman, aktivitetsstödet. Nämnden befinner sig f. n. i den situationen att den knappast har några pengar alls. Får den inte mer pengar måste jag säga att regeringen lider av handlingsförlamning när det gäller vår tids största sociala fråga.
Herr talman! Som jag redan har nämnt ser vi positivt på den här verksamheten, så på den punkten tycks vi vara överens. Vidare är vi överens om att alkoholfrågan är ett mycket allvarligt problem, även om kampen mot alkoholskador naturligtvis inte står eller faller med om man bifaller den här skrivelsen.

För det innevarande budgetåret återstår det bara ett mindre belopp för utdelning ur allmänna arvsfonden. Uppgifter om hur mycket som kommer att disponeras nästa år är inte tillgängliga förrän i september 1979. Detta är bakgrunden till att jag i dag inte kan säga någonting mera bestämt än vad jag redan har sagt i mitt första svar. Självfallet är det önskvärt att man kan bidra till sådana här aktiviteter när det nu finns ansökningar, men lika självklart är att man så länge en försöksverksamhet pågår, som det ju här är fråga om, inte kan vänta att samtliga ansökningar kommer att bifallas — lika litet som andra som ansöker om statens pengar kan vänta sig att få allt vad de önskar sig.
Herr talman! Nej, socialministern, varken jag eller någon annan i nämnden troratt varenda ansökan kan bifallas. Det var dock fråga om 400 ansökningar, medan vi har pengar för bara 25. Det är, för att uttrycka sig milt, faktiskt litet. Kvar står att om vi inte får några pengar måste regeringen i denna fråga betecknas som handlingsförlamad. Jag vill också säga att det här naturligtvis inte är hela biten i det alkoholpolitiska arbetet, utan bara en liten del. Som socialministern och kammarens andra ledamöter väl vet har vi inom socialdemokratin i stort sett fått avslag på alla framställningar. Till sist vill jag säga att jag inte tror att allmänna arvsfondens pengar räcker Nr 142 till för detta ändamål, utan det krävs en omprövning. Kan de årliga fem Torsdagen den miljonerna beviljas är det bra, men de måste kompletteras i budgeten, ty 5 10 maj 1979 milj.kr. om året är en alldeles för liten summa med tanke på de löften som samtliga partier har gett organisationerna här i landet. Om visst industri

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig när jag är beredd att ge klartecken för byggande av en ny fabrik i Klemensnäs för tillverkning av s.k. MDF-platta. Jag har både den 16 mars i år i mitt svar på en fråga av Roland Brännström och den 1 december förra året i mitt svar på en interpellation av Börje Hörnlund redovisat vilka problem som först måste lösas innan frågan om ett statligt stöd till det aktuella projektet kan tas upp. Trots alla de insatser som gjorts såväl av det berörda företaget, AB Scharins Söner i Klemensnäs, som av företrädare för industridepartementet, saknas dock fortfarande tillräckligt underlag för beslut. Efter samråd med statsrådet Wirtén, som i regeringen föredrar ärenden avseende regionalpolitiskt stöd, vill jag svara Börje Hörnlund att målsättningen i regeringskansliet nu är den att beredningen av ärendet skall vara avslutad inom några veckor och att Scharins ansökan om lokaliseringsstöd därefter skall kunna avgöras. Förutom ansökan om lokaliseringsstöd har regeringen även att pröva en ansökan från bolaget om tillstånd enligt 136 a § byggnadslagen för det aktuella projektet. I det ärendet sker prövningen bl.a. med hänsyn till hushållningen med träfiberråvara.

Herr talman! Inledningsvis några sakfrågor: Jag vill understryka att det här inte endast rör sig om 300 människor som riskerar att förlora jobben utan att det är minst 200 till, som arbetar i kringsysselsättningar — transport m.m. Det enda som kan rädda dessa 500 arbetstillfällen är en ny industri. Sedan vill jag också påpeka att norra Västerbotten har en dåligt utbyggd skogsindustri. De råvaror som det här gäller — björk, klenvirke och sågspån — har samtliga låg lönsamhet, och det krävs en industri som ligger nära till om det skall gå att fortsätta att ta vara på detta, som ändå ger underlag för en produkt. Sedan arbetsmarknadssituationen! Det är konstant 1100 arbetslösa i Skellefteå kommun. Arbetsförmedlingen säger att antalet varsel är skrämvå mande, och dessutom har vi en omfattande dold arbetslöshet. Det finska konsultföretaget säger att i Västeuropa kommer inom ganska kort tid att behöva uppföras två tre fabriker som tillverkar den här nya produkten. Industridepartementets utvärderare anför att det inom kort kommer en sådan här anläggning i norra Europa, frågan är bara var. Han säger också att den s.k. MDF-volymen har tagits upp litet lågt i de tidigare beräkningarna. Han anför vidare att MDF kommer att ha sin naturliga marknad och att det inte blir någon större konkurrens med spånskivor. Över huvud taget är uttalandena positiva. Det enda man kan tolka negativt, om man så vill, är att han säger att det behövs stora marknadsansträngningar för att få ut produkten. Det är man givetvis medveten om hos företagsledningen och på företaget i övrigt. Han säger också att all nyproduktsatsning innebär nya risker. Men i industripolitiken är vi ändå sams om att det behövs satsning på nya produkter och att vi måste ta vissa risker för att föra svensk industri framåt. Med det här som underlag bedömer jag det inte så att den här marknaden är övervärderad. Om man ser på andra länder finner man att den vuxit sig rätt stor på kort tid. Jag vill också göra en liten samhällskalkyl: Om 500 människor ytterligare friställs kommer det säkert att ta ett par år att finna ny sysselsättning för dessa. Detta kommer att kosta 125-150 milj.kr. av AMS-medel. Satsningen på en ny enhet skulle kosta 130 milj.kr., i huvudsak lånemedel. Mot den bakgrunden måste jag ställa frågan: Varför tvekar industriministern när vi kan få ett framtidsprojekt, som ger full sysselsättning, i stället för den arbetslöshet som i dag förekommer, och som dessutom ligger rätt till när det gäller att utnyttja råvarutillgången?
Herr talman! Låt mig först understryka att både arbetsmarknadsministern och jag är väl medvetna om sysselsättningsproblemen i Skellefteå. De är av den arten att det är klart önskvärt att positiva saker händer där. Låt mig vidare fastslå att det sakläge som jag tidigare har skildrat i debatt oss emellan alltjämt består. Det är sant att det finns relativt positiva uttalanden av konsultföretag, men dessa företag åtar sig inte driften av den aktuella anläggningen. Behovet av att förstärka det svaga företaget Scharins Söner med en stark partner, som kan åstadkomma en behövlig kapitalbas för detta mycket kostnadskrävande projekt och som har branschresurser för detta, kvarstår. Vi har ägnat mycken tid åt att på olika vägar försöka få fram en sådan partner. Det föreligger emellertid ännu icke någon sådan, och därför är jag, som jag nämnde, icke beredd att nu ge ett besked. Detta innebär inte att jag inte väl inser behovet — det har jag i många sammanhang givit uttryck för — att vidareutveckla svensk skogsindustri med nya produkter. Det är dock inte klarlagt att det finns tillräckligt underlag för att göra just denna satsning.

I slutet av år 1978 träffade domänverket och Mo och Domsjö AB avtal om överlåtelse av bolagets hela innehav av skogsmark inom Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Östergötlands län, totalt ca 13 750 ha till domänverket.
Herr talman! Den plattyp som det gäller har 17 9 av den totala spånskivemarknaden i USA. På tre år har dess marknadsandel i Nya Zeeland, där den fabrik från vilken Scharins importerar ligger, vuxit från 0 till 33 96. I Sverige och i Nordeuropa är marknadsandelen 0,5 96, och man räknar med att den år 1983 skall komma upp till 5 96.
Enligt uppgift har det nu träffats ett avtal mellan Växjö och Linköpings stift å ena sidan och Munksjö Bruk AB, Jönköping, och Holmens Bruk AB, Norrköping, å andra sidan om en överlåtelse av ca 6 000 ha skogsmark. Överlåtelsen skall enligt uppgift ske före den nya jordförvärvslagens ikraftträdande den 1 juli 1979.
Jag måste säga att det är rätt försiktiga beräkningar som företaget i fråga har gjort. Beträffande ägarproblematiken,som vi resonerade om förra gången, vill jag framställa ett direkt förslag: Tillsätt en speciell man, som tillsammans med Henry Westergren utreder detta! Låt t.ex. landshövdingen i Västerbottens län Sven Johansson eller förre landshövdingen Bengt Lyberg som statens man dra upp riktlinjerna för den nya företagsbilden! Använd gärna också i detta sammanhang Åke Larsson och offertprincipen! Denna fråga är så betydelsefull för norra Västerbotten att vi icke har råd att förlora detta tillfälle.
Växjö stift har dessutom planer på att köpa ytterligare mark genom köp av lantoch skogsfastigheter av enskilda ägare. Med anledning av att dessa köp äger rum med bara något halvårs mellanrum inom samma område, där marken eljest väl behövs för komplettering av det enskilda lantoch skogsbruket, vill jag ställa följande frågor till statsrådet Eric Enlund: 1.
Jag vet att det finns folk som tycker mycket illa om projektet och som gör påtryckningar i ärendet. Jag tror för min del att de som gör detta är de som, om icke industrioch arbetsmarknadsministrarna här beslutar att projektet skall tillfalla Skellefteå, vill ta över detta. Projektet behövs i första hand i Norrland, och det är ett framtidsprojekt. Jag ser fram emot ett positivt beslut inom ganska kort tid.
Avser regeringen så här omedelbart före det att den nya jordförvärvslagen skall träda i kraft godkänna Växjö och Linköpings stifts köp av mark? 2. Om sådant godkännande ges, kommer regeringen då att ställa krav på köparna att dessa skall ställa lika mycket mark till lantbruksnämndernas förfogande för nödvändig komplettering av det enskilda lantoch skogsbruket i regionen?
Då kan bygget komma i gång till hösten, och svensk industri får dessutom ytterligare ett referensobjekt att peka på när industrier skall byggas upp ute i världen.

Herr talman! Arne Magnusson har frågat mig dels om regeringen så här omedelbart före det att den nya jordförvärvslagen skall träda i kraft avser att godkänna Växjö och Linköpings stifts förvärv av ca 6 000 ha skogsmark, dels — om sådant godkännande ges — om regeringen kommer att ställa krav på köparna att dessa skall ställa lika mycket mark till lantbruksnämndernas förfogande för nödvändig komplettering av det enskilda lantoch skogsbruket i regionen. Enligt övergångsbestämmelserna till den nya jordförvärvslagen skall 1965 års lag tillämpas på förvärv som har skett före den 1 juli 1979. Om köpehandling beträffande de båda stiftens markförvärv således upprättats före den 1 juli 1979, måste regeringen pröva förvärvet med hänsyn till bestämmelserna i nu gällande jordförvärvslagstiftning oavsett om regeringens avgörande sker före eller efter den 1 juli i år. Förvärvsärendet har ännu inte inkommit till regeringskansliet för prövning. Jag kan därför inte nu göra något uttalande om hur regeringen bedömer ärendet.

Herr talman! Jag skall först be att få tacka för svaret på min fråga, även om jag nog tycker att jordbruksministern kunde ha gjort en principiell deklaration om hur han ser på sådana här frågor. Det är nämligen så att i slutet av förra året köpte domänverket i samma region mark på nära 14 000 ha. Tillsammans med det markförvärv som kyrkan gjort inom samma fyra län rör det sig nu om ca 20 000 ha. Den här marken är belägen i ett område där kombinationen av jordbruk och skogsbruk är den vanligaste och mest traditionsbundna företagsformen. Utvecklingen sysselsättningsmässigt inom jordoch skogsbruket i detta område — det gäller för resten också andra näringar — har präglats av en intensiv och lönsamhetsmässigt nödvändig rationalisering. Detta för med sig att det i dag krävs betydligt större areal än tidigare för att bereda ägarna full och jämn sysselsättning. Men på grund av det låga fastighetsutbudet och den kraftiga bolagsdominansen i regionen är det ytterligt svårt för de enskilda lantbrukarna att köpa till mark för att komplettera sina jordbruk. En annan väsentlig nackdel med de här markförvärven är att köparna har gott om kapital, kapital som de inte nödvändigtvis måste få vanlig förräntning på därför att de har billiga pengar — till skillnad från jordbrukare. Jag har ett exempel hemma i min by, där en jordbrukare på toppen av kostnaderna för det markförvärv han har fått göra i dag lägger 13 96 i ränta. Därför kan man förstå vilken skillnad det är mellan en jordbrukare som måste leva på sin rörelse och sådana stora företag som domänverket och kyrkan, som har gott om pengar och billiga pengar. Det är också fråga om sysselsättning. LRF i vårt län har räknat ut att med en förnuftig planering av tillgängliga markreserver kan man klara en ökning med 1000 arbetsplatser i länet. Men tyvärr främjar kyrkan inte en sådan utveckling.

Det är mot den bakgrunden som jag tycker att jordbruksministern borde ha ägnat någon tanke åt vad som sägs i den nya jordförvärvslagen om dessa frågor.
Herr talman! Kyrkans förvärv av jordbruksfastigheter omfattas inte av den nuvarande jordförvärvslagens tillståndsplikt. Trots detta har regeringen i flera fall i samband med prövningen uppställt krav på att kyrkan, i likhet med vad som gäller för annan juridisk person som vill förvärva jordbruksmark, skall avstå kompensationsmark av ungefär samma storlek eller till samma värde som den egendom förvärvet avser. I vad det sedan gäller tillämpningen av den nya lagstiftningen vill jag understryka att övergången från den gamla lagstiftningen till den nya självfallet måste ske på det datum och i enlighet med de övergångsbestämmelser som finns intagna i riksdagsbeslutet.
Herr talman! Skall jag då tolka jordbruksministerns senaste inlägg så, att när detta ärende kommer in till departementet kommer man där att säga till köparna att man kräver att de skall ställa motsvarande mark som den de köper till förfogande för lantbrukarna inom den aktuella regionen?
Herr talman! På detta har jag redan svarat i mitt första inlägg, nämligen att jag på en fråga här i kammaren inte kan ta ställning i ett ärende som ännu inte inkommit till regeringskansliet. Den prövningen måste alltså anstå tills frågan tas upp i regeringen.

Herr talman! Arne Magnusson efterlyste en personlig deklaration. Jag skall lämna en sådan. Jag vill deklarera att jag anser att den nya jordförvärvslagen är bättre än den som gäller i dag. Men övergången till den nya lagen och tillämpningen av den måste självfallet ske i enlighet med det riksdagsbeslut som vi har fattat.

Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att åstadkomma tillfredsställande mottagningsförhållanden för radions samtliga kanaler och TV:s två kanaler i östra delen av Norrbotten. Utsändningen av radiooch TV-programmer i östra Norrbotten sker i dag från huvudstationerna i Kalix, Överkalix och Pajala. Stationen i Överkalix saknar f. n. FM-sändare, men enligt televerket är en sådan inplanerad till hösten. Den nya sändaren kommer att avsevärt förbättra mottagningsförhållandena för radio för ett stort antal hushåll. De som bor i Tornedalen har i vissa fall problem med framför allt TV-mottagningen från huvudstationerna. Det beror på de svåra terrängför hållandena på den svenska sidan om gränsen, och televerket har därför kompletterat sändarnätet med mindre TV-stationer på sex orter längs gränsen. Ca 900 hushåll har därigenom fått bättre mottagningsförhållanden. Den station som har uppförts i Karesuando har också försetts med FM-sändare. Ytterligare två TV 2-stationer kommer att tas i drift senare i år, en i Suokolojärvi och en i Hedenäset. Återstående områden med besvärliga mottagningsförhållanden för TV omfattar ca 75 hushåll, fördelade på fem platser. Hur mottagningen skall kunna förbättras även för dessa hushåll utreds f. n. inom televerket. Jag konstaterar alltså att en hel del har gjorts för att uppnå tillfredsställande mottagningsförhållanden på många ställen i östra Norrbotten och att ansträngningarna för att göra dem bättre i övriga områden fortsätter. Några särskilda åtgärder från min sida förefaller därför inte behövas.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret med redovisningen av de förbättringar som skall vidtas. Mottagningsförhållandena för radio och TV i östra Norrbotten, särskilt i mellersta Tornedalen, har varit föremål för ett växande missnöje. Under de senaste 18 månaderna har förhållandena när det gäller radio och TV ytterligare försämrats. På vissa, visserligen avgränsade, platser kan man inte alls höra det ena radioprogrammet. Enahanda är förhållandet med TV 1 och/eller TV 2. Licensbetalare som har protesterat — och de är många — har fått till svar att de försämrade mottagningsförhållandena framför allt beror på nyinstallerade sändare på finska sidan av Riksgränsen, exempelvis sändare på Aavasaksanvaara. Praktiskt innebär det att nyinstallerade sändare kan förorsaka störningar på kanaler som tidigare har fungerat. Men det är inte mot finska radiooch TV-sändare som man protesterar — de är bra och man uppskattar finska program — utan mot att förbättringar inte har gjorts på svensk sida. Kritiken mot det svenska televerket har varit enorm. Sålunda har petitionslistor samlat namnunderskrifter från 500-600 hushåll enbart i Övertorneå samhälle. Dessa petitionslistor anses inte ha givit något resultat. Nu kritiserar man också det bristande samarbetet mellan Sverige och Finland vad gäller radiooch TV-utsändningar i denna gränsbygd.
Herr talman! Uppgifterna om finska störningar har först i dag kommit till min kännedom, och jag är därför inte beredd att svara på hur det förhåller sig härmed. Rent allmänt vill jag säga att en internationell jämförelse visar att möjligheterna att ta emot TV-sändningar är mycket goda i vårt land. Både TV 1 och TV 2 kan i dag tas in av över 99 96 av befolkningen. För att ytterligare förbättra mottagningsförhållandena räknar televerket med att under den kommande femårsperioden kunna uppföra upp emot 120 mindre TV stationer i främst glesbygdsområden. Huvuddelen av stationerna får ett förenklat utförande och har begränsad räckvidd. De kan förses med utrustning för både TV 1 och TV 2 och lämpar sig i första hand för täckning av små befolkningskoncentrationer, enligt televerkets bedömning ned till ca 25 hushåll. Utbyggnadsprogrammet kommer att omfatta stationer i hela landet, alltså även i Norrbotten och sannolikt också i Tornedalen.
Herr talman! Faktum är att utländska sändare stör eller bryter igenom i svenska program. Jag vill fråga statsrådet Bondestam: Har man under exempelvis de senaste 18 månaderna gjort mätningar av frekvensfel hos TV-sändare? De tillåtna frekvensfelen lär utgöra 0,5 kiloherz. Dålig frekvenshållning, s.k. offsetplanering, kan enligt uppgifter driva sändarna långt utanför tillåtna värden, utanför toleransgränsen. Sverige är med i den internationella teleunionen. Uppfyller man i dessa fall de rekommendationer som har framarbetats inom ITU?
Herr talman! Huruvida och i så fall var televerket har gjort frekvensmätningar de senaste 18 månaderna kan jag inte svara på i dag, och de uppgifterna begärdes inte heller i frågan. Av det svar som jag har lämnat framgår det att televerket har problemen under uppsikt, att man har gjort förbättringar och att man utreder vilka förbättringar som ytterligare kan göras.
För några månader sedan aviserade vägverket nedläggning av ett antal vägstationer i Skåne. Detta föranledde berättigad oro både bland de anställda och bland allmänheten.
Jag förutsätter att de problem som måste lösas också är aktuella för televerket och att alla åtgärder kommer att vidtas för att förbättra förhållandena.
Vid olika tillfällen har kommunikationsministern besvarat frågor i riksdagen angående detta.
Herr talman! För att med framgång kunna diskutera denna fråga bör man ha kännedom om förhållandena utanför Stockholm. Kommunikationsministern har redovisat sådan lokal kännedom. Jag har nu, så att säga, anhängiggjort ärendet om mottagningsförhållandena för radio och TV i östra Norrbotten. Jag kommer också fortsättningsvis att bevaka frågan.
Kommunikationsministerns svar har varit vaga och undvikande och inte visat någon större förståelse för människorna på berörda orter. Nu när den svåra Skånevintern är slut och problem inte kan visas på rätt sätt, då gör kommunikationsministern plötsligt ett besök på ett vägstationsområde, på inbjudan av en lokal folkpartiavdelning.
Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig om en liten lokal folkpartiavdelning har större inflytande på regeringen än alla de människor som hovsamt framfört sin oro till kommunikationsministern. Frågan är föranledd av ett besök som jag gjorde i slutet av april månad på en vägstation i Tullstorp i Skåne. Svaret på Wiggo Komstedts fråga är självfallet nej.
Har en liten lokal folkpartiavdelning större inflytande på regeringen än alla de människor som hovsamt framfört sin oro till kommunikationsministern?

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det var kort och klarläggande på en punkt. Samhället svarar för en omfattande service som människor på olika ställen ute i landet tar del av. Det är självklart att det blir protester när man förklarar att en viss service kommer att dras in. Mycket har sagts, inte minst här i kammaren, om den indragning av olika vägdistrikt i Skåne som vägverket har beslutat att göra. Jag förstår i och för sig vägverket, som inte på långt när får de medel som det i sin årliga framställning äskar. Det är riksdag och regering som inte beviljar vägverket de äskade medlen — och jag beklagar detta. Den oberäkneliga Skånevintern gjorde i år ett inhopp i den politiska debatten genom att visa sig från sin mest besvärliga sida. Den här vintern har visat hur nödvändigt det är att ha servicen på hemmaplan. Att hjälpa till att ge människorna, inte minst ute på landsbygden, bästa tänkbara service är en uppgift för politiker och myndigheter. För politikerna är det att visa ansvar mot sina väljare. De nedläggningshotade vägstationerna i Skåne har vid flera tillfällen varit uppe till debatt här i riksdagen. Jag har med stort intresse följt denna debatt, eftersom jag råkar bo i ett av dessa vägdistrikt. De svar som kommunikationsministern har givit har inte visat på någon större förståelse för de problem som finns och för de människor som dessa drabbar. Det gäller trots allt servicen åt ganska många människor. Detta var anledningen till att jag ställde min fråga, eftersom kommunikationsministern onekligen visade ett större intresse av att på en av de berörda orterna ta del av problemen när inbjudan kom från en lokal folkpartiförening. Kommunikationsministern har nu i svaret sagt att problemen inte alls blev av större intresse för att inbjudan kom från annat håll än från dem som tidigare har framfört sin oro. Men bl.a. länsstyrelsen i Kristianstads län har protesterat utan att få gehör. Mot bakgrund av kommunikationsministerns nyväckta intresse för problemen —- genom att göra ett besök — vill jag fråga kommunikationsministern om ministern nu kommer att medverka till och arbeta för att erforderliga medel ställs till förfogande, så att vägmyndigheterna kan ompröva sitt beslut. Vidare vill jag fråga kommunikationsministern hur hon annars tänker lösa problemen under svåra vintrar, som exempelvis den som vi detta år har upplevt i Skåne.
Herr talman! Först till sakförhållandena när det gäller mitt besök i Tullstorp: Den 24 april deltog jag i en svensk-polsk transportoch handelskonferens i Ystad. Folkpartiet i Trelleborg hade tidigare inbjudit mig att besöka vägstationen i Tullstorp. Det besöket var möjligt att genomföra samma dag som jag deltog i konferensen. Till Tullstorp var berörda intressenter inbjudna, och jag fick tillfälle att se vägstationen och lyssna till de åsikter som befolkningen på orten har. Jag fick bl.a. träffa representanter för flera berörda kommuner och intresseorganisationer. Jag fick också träffa personalen vid vägstationen och den privatperson som hade organiserat namninsamlingar. Som arrangör för besöket stod folkpartiet i Trelleborg. När det gäller sakfrågan är det riktigt, som Wiggo Komstedt sade, att jag har besvarat en fråga om snöröjningen i Trelleborgsområdet här i riksdagen i vår. Då framhöll jag bl.a. att servicen inom det nuvarande Tullstorpsområdet enligt vägverket kommer att bli av lika hög standard som på motsvarande vägar inom andra delar av länet efter omorganisationen och att områdesindragningen inte kommer att innebära någon standardförsämring för vinterväghållningen, eftersom antalet fordon för snöröjning och halkbekämpning inte berörs. Som jag framhållit i årets budgetproposition bedömer jag det som nödvändigt att vägverket fortsätter rationaliseringen av den lokala organisationen. Trafikutskottet, i vilket Wiggo Komstedt är ledamot, har vid sin behandling av budgetpropositionen delat den bedömningen. Sammanläggningen av arbetsområdet i Tullstorp skall ske den 1 januari 1982. Framkommer det under mellantiden uppgifter som bör föranleda en omprövning av beslutet kommer naturligtvis en sådan att ske. Jag vill i det sammanhanget erinra om den utvärdering som vägverket gör av de trafiksvårigheter som vinterns snöoväder har medfört i Skåne.
Herr talman! Nu sade i alla fall kommunikationsministern att de frågestunder om problemen i Skåne under den sistlidna vintern som vi har haft här i riksdagen den 16 januari, den 23 januari och den 26 april inte har föranlett någonting, utan att det trots allt var den här inbjudan från folkpartiavdelningen i Trelleborg som gjorde att kommunikationsministern kom ner till Skåne. Men därmed är inte hela problemet löst, och att kommunikationsministern behöver göra ytterligare ett besök i Skåne står klart, inte minst efter kommunikationsministerns senaste inlägg, där hon hela tiden talar om Tullstorp. Jag har tagit upp problemet i hela dess vidd och har bl.a. nämnt länsstyrelsen i Kristianstads län. Till Kristianstads län hör som bekant inte Tullstorp. Jag är minst lika intresserad av Brösarpdistriktetoch Brobydistriktet, vilket ligger i närheten av Brösarp, eftersom jag råkar komma från den delen av Skåne. Men jag har velat peka på de problem som råder i hela regionen. För mig ligger det naturligtvis nära till hands att känna till problemen just i Brösarp, eftersom det bara är någon kilometer dit från min bostad. Jag vet hur besvärligt det är där nere en sådan vinter som den vi har haft i år. Samtidigt har jag sagt att vi i anständighetens namn inte kan fordra av vägverket att man skall upprätthålla all den service som vi har rätt att kräva, om inte riksdag och regering ger vägverket erforderliga medel. Det har alltså inte vägverket fått. Det var mot bakgrund av detta som jag ställde följdfrågan, om kommunikationsministern nu efter att ha tagit del av några av problemen var villig att medverka till att medel ställs till förfogande. Jag tror, som sagt, att det skulle vara bra om kommunikationsministern tittade på förhållandena i hela Skåne. Det går visserligen en länsgräns där, men även länet öster om länsgränsen har rätt till uppmärksamhet från statsmakternas sida, fru kommunikationsminister.
Herr talman! En sakupplysning, eftersom Wiggo Komstedt talar om Brösarp och Broby: Såvitt jag känner till har vägverket inte fattat några beslut om förändringar beträffande Brösarp och Broby.
Herr talman! Vägdirektören i Kristianstads län har kallat till ett informationsmöte och där meddelat sitt beslut. Där är den bittra sanningen.
Herr talman! Som Wiggo Komstedt nog känner till är det vägverket centralt som fattar beslut i de här frågorna.
Herr talman! Jag tar det till intäkt för att uttala förhoppningen att kommunikationsministern kommer att se till att beslutet, som går emot regionens intresse, inte kommer att fattas på central nivå.
Herr talman! Anton Fågelsbo har frågat mig om jag avser att medverka till att beslut fattas om LGF-skyltning på lantbrukets motorfordon. Hela frågan om fordons synbarhet i trafiken utreds f. n. av Nordiskt trafiksäkerhetsråd. Som ett led i detta arbete framlades nyligen en rapport, Bättre synbarhet — traktorer, motorredskap, mopeder, långa fordon. När det gäller traktorerna och motorredskapen har prövningen skett från utgångspunkten att öka dessa fordons synbarhet såväl framifrån som bakifrån och vid färd både i ljus och i mörker. Enligt ett delförslag i rapporten förordas den s.k. LGF-skylten när det gäller utmärkning baktill. Rapporten går i dagarna ut på remiss. Det är min avsikt att snarast efter remissbehandlingen ta ställning till de i rapporicn framlagda förslagen.

Herr talman! Jag skall be att till kommunikationsminister Bondestam få framföra ett tack för att jag har fått min fråga besvarad. Det här är en viktig trafiksäkerhetsfråga. Jag beklagar att det är så länge sedan den aktualiserades genom utredning utan att någonting skett tidigare. Men att det inte har hänt någonting tidigare skall jag naturligtvis inte lasta statsrådet Bondestam för. Jag är glad och tacksam att höra att rapporten i dagarna går ut på remiss. Min förhoppning är att det inte skall dröja så länge förrän vi kan få den här frågan positivt löst.

Herr talman! Enligt uppgifter i pressen för en tid sedan skulle televerket avse att skaffa sig monopol på tillhandahållande av utrustning för telefaksimil. Pär Granstedt har mot denna bakgrund frågat mig om en konkurrensbegränsning av detta slag är förenlig med regeringens näringspolitiska strävanden. Jag vill inledningsvis framhålla att effektiva telekommunikationssystem är av väsentlig betydelse för utvecklingen, särskilt inom näringsliv och förvaltning. De näringspolitiska strävandena bör därför också innefatta överväganden om hur sådana system skall kunna skapas. Statsmakterna har fastlagt riktlinjerna för den verksamhet som televerket skall bedriva. Verket har därvid fått till uppgift att verka för att samhällets och enskildas behov av telekommunikationer tillgodoses. En modern form av telekommunikation är telefaksimil, som innebär överföring av text och stillbilder över telefonnätet. Det finns i dag ca 2 000 privatägda telefaksimilutrustningar anslutna till nätet. Någon publik telefaksimiltjänst finns alltså inte f. n. Televerket har dock sedan några år tillbaka studerat förutsättningarna för att införa en sådan tjänst. Fördelarna med en publik tjänst genom televerket är bl.a. att man kan skicka bilder mellan samtliga ingående apparater inom landet samt till och från utlandet, att det finns en aktuell katalog över alla abonnenter och att nummerbyråservice tillhandahålls. Televerkets styrelse beslöt i förra veckan att en publik s.k. telefaxtjänst s'allinföras i Sverige våren 1980. Tjänsten kommer att erbjudas i konkurrens med privata system och tjänster av liknande typ. Telestyrelsens beslut innebär alltså inte att man inför något monopol för televerket på tillhandahållandet av telefaksimilutrustningar. Såväl befintliga som tillkommande privata utrustningar får även fortsättningsvis anslutas till telenätet, förutsatt att de uppfyller de tekniska bestämmelser som finns. Enligt min mening bör man ställa framför allt tre krav vid uppbyggnaden av ett effektivt system för textkommunikation. Dels bör den snabba tekniska utvecklingen inom området kunna tillvaratas, dels bör användarnas behov och de långsiktiga samhällsintressena tillgodoses. Jag anser att konkurrens på lika villkor mellan olika producenter är ett verksamt medel för att nå dessa mål. Telestyrelsens beslut ligger i linje härmed. Jag kan upplysningsvis också nämna att två statliga utredningar arbetar med frågor som bl.a. berör telefaksimiltekniken. Det är dels yttrandefrihetsutredningen , dels utredningen om den nya informationsteknologin.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bondestam för svaret på min fråga. Jag har redan tidigare med tillfredsställelse kunnat konstatera att farhågorna för att televerket skulle skaffa sig ett reellt monopol på detta område inte har infriats. Det är naturligtvis väldigt värdefullt att televerket har fattat sådana beslut som möjliggör även för andra leverantörer att finnas kvar på marknaden både när det gäller telefaksimil och när det gäller teletex, som också finns med i televerkets beslut. Det är väl inte uteslutet att denna modifiering av televerkets tidigare planer är resultatet av att det har förts en ganska stor debatt kring denna fråga. Även näringsfrihetsombudsmannen har varit inkopplad på detta ärende. Det är viktigt med konkurrens på detta område. Den tekniska utvecklingen är snabb på både telefaxoch teletexsidan, och nya tekniska lösningar måste snabbt få geromslag. Det är också riktigt att man har en prispresseffekt på marknaden. Om en leverantör skulle få monopolställning eller bli mycket starkt dominerande på marknaden, skulle det kunna verka hämmande både på möjligheterna för ny teknik att snabbt slå igenom och på möjligheterna att pressa priserna. Televerkets beslut innebär att det kommer att finnas möjligheter för enskilda leverantörer att vara kvar på marknaden både när det gäller telefax och när det gäller teletex. Däremot är det fortfarande litet oklart på vilka villkor detta kommer att ske. Jag vet att det inom branschen finns farhågor för att innehavare av privata telefaxoch teletexanläggningar kommer att få en sämre service och sämre möjligheter till kommunikation med andra abonnenter än dem som finns inom det publika systemet. Det finns farhågor för att det publika systemet och det enskilda systemet inte kommer att vara helt hopkopplade. Det råder osäkerhet om möjligheterna att klara de internationella kommunikationerna, om man har en enskild utrustning. Det är också osäkert huruvida abonnenter med enskild utrustning kommer med i katalogen och i nummerbyråservicen. Därför kvarstår fortfarande frågan: Kommer det verkligen att bli en konkurrens på lika villkor mellan televerkets utrustning och utrustning som tillhandahålls av andra leverantörer, eller finns det risk för att det kommer att uppstå en konkurrensbegränsning, som medför att televerket i praktiken kommer att dominera denna marknad fullständigt i framtiden?
Herr talman! Låt oss hålla oss till det som frågan gäller, nämligen telefaksimil. Televerkets beslut om den nya tjänsten innebär ingen som helst inskränkning i de hittillsvarande möjligheterna att ansluta telefaksimilapparater till telenätet. Som jag framhöll i svaret kommer såväl befintliga som tillkommande privata utrustningar även i fortsättningen att få anslutas. När det gäller konkurrenssituationen kommer det snart att visa sig om televerkets tjänst efterfrågas mer av kunderna än konkurrerande system och tjänster. Det är givet att televerket borde ha goda förutsättningar att hävda sig med hänsyn till sin landsomfattande organisation, sitt katalogsystem och sitt breda kunnande inom teleområdet samt det förtroende hos kunderna som man har byggt upp. Televerkets telefaxtjänst kommer dessutom att erbjudas på lika villkor i hela landet. Det kan om man så vill uppfattas såsom en konkurrensnackdel för televerket att verket känner ansvar för kunderna i hela landet. Övriga leverantörer kan begränsa sig till att gå in på marknaden där den är mest lönsam. Som jag ser det i dag ligger detta beslut väl i linje med att det blir en konkurrens på lika villkor.
Herr talman! Jag är helt på det klara med att televerkets beslut inte innebär några inskränkningar i, som det heter, nuvarande möjligheter att ansluta sig till nätet. Men f. n. är ju telefaxverksamheten en ganska begränsad företeelse jämfört med vad den kommer att bli i framtiden.

Då kan man fråga sig: Vad gör nu det för någonting? Jo, televerket producerar ju inte någon egen utrustning,utan vad det blir fråga om är att televerket kommer att välja en eller ett par leverantörer som tillhandahåller televerkets utrustning, medan de andra ställs utanför. Resultatet blir alltså att konkurrensen hämmas. Televerkets organisatoriska möjligheter kommer att leda till att vissa märken får ett försprång framför andra märken på marknaden. Det blir alltså inte de tekniska och prismässiga skillnaderna som avgör vilka märken som får genomslagskraft på marknaden. Det kan inte vara särskilt lyckat, vare sig med hänsyn till teknikutveckling eller med hänsyn till prisutveckling. Det här skulle jag gärna vilja ha en kommentar till.
Herr talman! Televerket är ett affärsverk, ett offentligt verk där det finns all insyn i jämförelse med privata företag. Många myndigheter övervakar televerkets verksamhet — jag kan nämna riksrevisionsverket bl.a. Det betyder att det inte finns någon större risk för att televerket skulle missköta sig på det sätt som Pär Granstedt befarar. För inte menar väl Pär Granstedt att televerket bör avstå från att tillhandahålla sådana tjänster som kunderna frågar efter bara därför att det är ett statligt verk?
Herr talman! Nej, det menar jag inte. Jag menar inte heller att televerket skulle ha något fuffens för sig.

Om televerket väljer att så att säga göra åtskillnad på egna apparater och andra anslutna apparater ur servicesynpunkt så innebär det att de märken som televerket väljer att ta in i sitt system kommer att dominera marknaden fullständigt, medan de andra kommer i ett underläge i konkurrensen. Det skulle, menar jag, ha negativa effekter ur teknikoch prissynpunkt. Televerket kan alltså lika väl välja att behandla enskilda utrustningar på samma sätt som de egna utrustningarna. Då uppstår inte det här problemet.
Herr talman! Jag vill att kammaren skall uppmärksamma att vad Pär Granstedt nu säger är att han egentligen vill införa ett monopol av samma typ som telefonmonopolet för televerket, så att verket skall tvingas att ta med vissa abonnenter. Men endera skall det vara konkurrens på lika villkor -- och då får den slå fullt ut — eller också skall man välja monopolet. Det går inte att få bägge delarna samtidigt.
Herr talman! Det var en mycket förbluffande och halsbrytande slutsats. Vad jag diskuterar är ju inte konkurrens mellan kommunikationssystem utan konkurrens mellan olika märken när det gäller utrustningen. Detta är det intressanta här. Vad jag alltså förordar är att televerket, som naturligtvis har den stora organisationsapparaten när det gäller kommunikationssystemet, skall svara för den servicen. Däremot skall abonnenterna ha möjlighet att själva välja vilken utrustning de vill ha, alltså om de vill ha televerkets utrustning eller annan utrustning, och att man skall få samma service oavsett vilken utrustning man väljer.
Herr talman! Som jag sade redan i det ursprungliga svaret kommer det att finnas precis samma möjligheter som i dag att välja utrustning själv.

Herr talman! I mitt inlägg tar jag upp arbetsmarknadsutskottets betänkande 1978/79:33. Låt mig börja med att konstatera att samhällsförändringarna skedde snabbt efter regeringsskiftet 1976. Norrbotten är det län som drabbats hårdast av brist på handlingsförmåga hos de borgerliga regeringarna. På s. 4 i utskottsbetänkandet redovisas befolkningsförändringarna i länet 1971-1978. Kurvan går nästan rakt ner från 1977. Det betyder en snabbt ökande utflyttning från länet. Den stagnation som drabbat Norrbotten innebär stora påfrestningar för alla som lever och verkar i länet. Det är många människor som far illa både fysiskt och psykiskt av undersysselsättningen, osäkerheten och oron för framtiden. Våren 1976 kunde vi i Norrbotten skönja en positiv utveckling. 1960-talets utflyttningar hade hejdats genom den socialdemokratiska regeringens energiska insatser på många olika områden. Sysselsättningsläget förbättrades. Vi hade visserligen inte nått upp till den sysselsättningsgrad som man hade i andra delar av landet, och arbetslösheten var fortfarande större än på andra håll, men trots det såg många människor fram emot ökade sysselsättningsmöjligheter och kände optimism inför framtiden. Trepartiregeringen hade emellertid inte suttit länge i kanslihuset förrän det började komma illavarslande budskap och orosmoln. Den borgerliga riksdagsmajoriteten konstaterade i december 1976 att orter som inte hade varit i behov av regionalpolitiskt stöd hade fått det — underförstått Luleå. I massmedia talade man om den stora överhettningen i Norrbotten och visade bilder från leriga byggarbetsplatser — ”det nya Klondyke”. Det var ett led i opinionsbildningen mot de beslutade insatserna för länet. Den borgerliga trepartiregeringens industriminister talade om att det skulle få förödande konsekvenser för Sverige om man investerade 10 miljarder kronor i Stålverk 80. Jag citerar från debatten den 10 december 1976: ”Vi måste i stället styra över de resurser som skulle ha satsats på Stålverk 80 till andra utvecklingsprojekt i Norrbotten, till verkstadsindustrin och till andra delar av näringslivet — det finns bättre sätt att säkra sysselsättningen i Norrbotten under de närmaste åren.” Herr talman! Resultatet av ”det bättre sättet” att säkra sysselsättningen redovisas på s. 5 och 6 i betänkandet. Där framgår att arbetslösheten är tre gånger så hög som i riket i dess helhet. Behovet av arbetsmarknadspolitiska insatser har ökat och utflyttningen har kommit i gång. Vid årsskiftet var antalet arbetslösa 16 per ledig plats. Byggarbetslösheten medförde att det var 40 sökande till varje ledig plats inom byggnadsverksamheten. Många gånger tidigare har vi hört, när socialdemokraterna har lagt fram förslag, att de inte var bra utan att de borgerliga hade bättre sätt att klara sysselsättningen på. Men när man i regeringsställning skulle förverkliga sina förslag och ”säkra sysselsättningen” visade det sig att det var bara ord utan innehåll. Inte blev det några miljarder till verkstadsindustrins investeringar i Norrbotten. Inte blev det långsiktiga investeringar för de utlovade 10 miljarderna, trots att ca 30 miljarder styrdes över till näringslivet under trepartiregeringen och 20 miljarder under folkpartiregeringen. Under de år som gått har den socialdemokratiska riksdagsgruppen vid upprepade tillfällen presenterat förslag som skulle ha inneburit en förbättrad sysselsättning i Norrbotten och utvecklingsmöjligheter för länet, baserade på utveckling av länets basindustri, som måste vara grunden för tryggad försörjning i vårt län. Men den borgerliga riksdagsmajoriteten har röstat ner alla våra förslag, med konsekvenser som klart framgår av utskottsbetänkandet och som jag nämnt tidigare — 5 000 fler sysselsatta i olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och ökade anslag till beredskapsarbeten. Det är inte enbart i det här huset som socialdemokraterna har försökt påverka de borgerliga regeringarna. I Norrbotten har en stor del av befolkningen varit mycket aktiv och deltagit i diskussioner och debatter om hur man skall lösa länets sysselsättningsproblem på både kort och lång sikt. Både LO och TCO har lagt fram förslag som lämnats till regeringen. Inte heller dessa har resulterat i åtgärder. Man har varit lomhörd på båda öronen. Nu har vi hamnat i den situationen att folkpartiregeringen lägger fram ett s.k. krispaket. Statsrådet Wirtén konstaterar att ”sysselsättningsläget i Norrbotten inger oro”. Från socialdemokratiskt håll har vi känt denna oro ända sedan hösten 1976 och i olika sammanhang här i riksdagen försökt få både trepartiregeringen och folkpartiregeringen att lyssna på oss. Men det har varit förgäves. Herr talman! Vårt län hade inte behövt ”köras ner i botten” — det hade kunnat undvikas. Nu kommer det att ta år innan skadorna är reparerade. Detta konstaterande gör jag fylld av vemod. Utskottsbetänkandet är ett facit på vad som händer när de fria marknadskrafterna får verka utan att den politiska ledningen värnar om människornas trygghet. Jag vill säga att det är positivt att statsrådet Wirtén lagt fram detta förslag. Att komma så långt att man inser att sysselsättningssituationen inger oro är ett steg i rätt riktning. Krispaketet skall enligt regeringen ge 2 000 nya arbetstillfällen. Jag kommer inte att diskutera om bedömningen är rätt eller inte och inte heller om det är kortsiktiga eller långsiktiga arbeten. Jag anser att Norrbotten har hamnat i det läget att varje arbetstillfälle är värdefullt. Detta förslag kommer inte att lösa våra sysselsättningsproblem även om det skulle ge 2 000 nya arbetstillfällen. Det får ställas i relation till att ca 21 500 personer är utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Dessutom finns det en mycket stor dold arbetslöshet, speciellt bland kvinnorna, som icke anser sig ha några chanser att få arbete och därför inte går till arbetsförmedlingen. Från socialdemokratiskt håll biträder vi regeringens förslag om ökade beredskapsmedel. Vår motion nr 2293, som behandlas i detta sammanhang, redovisar dels vilka förslag vi har lagt fram under de gångna åren, dels hur vi ser på framtiden. Motionen har delvis behandlats i ett annat utskott och kommer också att kommenteras av mina partikamrater där. Från vårt parti framhåller vi att vårt sammanhållna program för långsiktig förstärkning av näringar och sysselsättningar i Norrbotten får effekt först efter viss tid. Det gäller i hög grad de förslag som folkpartiregeringen lagt fram vid sidan av de regionala arbetsmarknadspolitiska åtgärder som förs fram. Dessa åtgärder är, som jag tidigare framhållit, av en omfattning som inte kan bryta den aktuella sysselsättningskrisen i vårt län. Det gäller i särskilt hög grad byggsektorn, där en stor del av byggnadsarbetarkåren är arbetslös. Man måste ha kompletterande insatser som får en omedelbar effekt på arbetsmarknaden, och därför har vi socialdemokrater tagit upp den offentliga sektorn och dess roll i sysselsättningspolitiken. Detta gäller speciellt landstingets investeringar. Vi har ställt krav på att regeringen omedelbart upptar förhandlingar med Norrbottens läns landsting rörande statens medverkan i utbyggnaden av den offentliga verksamheten i Norrbotten. Vårt förslag innebär i realiteten att man tidigarelägger planerade sjukhusinrättningar, att de utförs som bered skapsarbeten och att staten går in med stöd till driften från den dag då anläggningen tas i bruk till den ursprungligen planerade driftstarten. Jag konstaterar med tillfredsställelse att det blivit enighet kring vårt förslag. Förslaget innebär att både byggnadsarbetena och de permanenta arbetstillfällena sprids över stora delar av länet, och det är en stor fördel. Jag tolkar enigheten så, att också de borgerliga delar vår oro för framtiden och att de kommer att i praktisk handling visa det i de kommande voteringarna under våren. De får då stora möjligheter att visa sin vilja. Jag förutsätter att förhandlingarna kommer i gång snabbt — förutsatt att kammaren följer det enhälliga utskottets förslag. Herr talman! Jag vill något kommentera flerpartimotionen 2290 från Norrbottensbänken. Regeringen har föreslagit medel för olika former av kombinationssysselsättningar i länets mest utpräglade glesbygder, t.ex. stöd till småindustri och hantverk. Vi har föreslagit att medlen skulle utgå efter samma principer som vattenregleringsmedlen. Glesbygdsinsatserna är oftast av sådan karaktär att de måste skräddarsys i varje enskilt fall, och ofta är det fråga om blygsamma belopp. Därför är det viktigt att man har variationsmöjligheter och en enkel handläggning av ärendena. Utskottet anser att man bör undvika detaljreglering för dessa medel, och länsstyrelsen bör ha stor frihet i användandet av medlen. Jag vill understryka att det är viktigt att dessa medel kan utnyttjas effektivt för att bidra till sysselsättning för de värst drabbade delarna av vårt land. Det verkar som en paradox, att samtidigt som man diskuterar krispaket för Norrbotten i riksdagen så kan man läsa i en av våra största dagliga tidningar att de marknadsmässiga säkerheterna i Sverige finns i Norrbotten. Vårt län är rikt; det finns råvaror, malm, skog, energi och arbetskraft. Det är samhället som har ansvaret för att resurserna utnyttjas på ett sådant sätt att de ger människorna framtidstro och social trygghet. Det är oförsvarbart av politikerna att sitta handlingsförlamade medan tiden rinner i väg och människorna utsätts för stora lidanden. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkandet nr 33.